Herr talman! Vi är väl ändå, Johan Olsson, överens om att skogsindustrin inte har fått ut den råvara som behövs ur skogen. Också industriministern säger i propositionen att landet har förlorat tre fyra miljarder på grund av att man inte har fått fram råvara ur skogen. Johan Olsson frågar: Vad gjorde ni socialdemokrater under er regeringstid? Sanningen är att bristen inte förelåg då. Men vad som var klart är att skogsindustrin, med tanke på de planer den hade, började bli för stor. Av den anledningen tillkom — under motstånd — 136 a § i byggnadslagen, som begränsade skogsindustrins utbyggnad. Johan Olsson säger att regeringen inte har möjligheter att vidta åtgärder för att komma till rätta med detta problem. Men vad man har använt är ju endast moroten och bidragen. Det har gjort att man i ett sådant här läge måste ta till tvingande åtgärder när man ser att en så viktig bransch som skogsindustrin inte får den råvara som är helt nödvändig för den. När det gäller planeringen, så skall den planering som vi nu föreslår inte göras ensidigt av statsmakten. Vi har gång på gång poängterat att man skall bedriva planeringsarbetet tillsammans med företagen och de anställda. Jag kan därför inte förstå att statens roll skulle bli besvärande för industrin, utan jag har den uppfattningen att det skulle gynna industrin. Ju längre tiden har gått, desto bättre har vi fått klart för oss att om den strukturplan som vi i ett tidigt skede ville att regeringen skulle ta initiativ till verkligen hade utarbetats, så hade vi fått en struktur som hade varit planerad och väntad. Nu kan vi bara se på vad som händer i NCB. Där har man sagt att på de lokala orterna skall de regionala myndigheterna ta sitt ansvar och lösa de här problemen. I mitt eget län — Västernorrlands län — har inte regeringen gett de erforderliga pengarna till länsstyrelsen, utan länsstyrelsen har nu måst köra på om dem. De 5 miljonerna för t.ex. nedläggningen av industrin i Köpmanholmen räcker ju inte på långt när.
Herr talman! Vi kan väl i alla fall, Johan Olsson, glädja oss åt att vi kan vara överens om en sak, nämligen om skogsindustrins betydelse för vårt land. Men då är det också viktigt att skogsindustrin utvecklas på det för samhället bästa sättet. Jag måste ställa frågan, om det är ett bra sätt att avgörande beslut fattas i slutna direktionsrum, så att både samhället och de anställda ställs inför ett fullbordat faktum. Johan Olsson säger att samhället går in och rättar till förhållandena när resultatet av en omstrukturering inte sammanfaller med samhällets bästa. Då måste jag åter ställa en fråga till Johan Olsson: När sammanfaller ett företags eller, i det här fallet, skogsindustrins omstrukturering med samhällets bästa? När har samhället utrett de frågorna, utöver den utredning som gjordes vid NCB? I det fallet visade det sig att det samhällsekonomiskt sett var felaktigt att lägga ner fabrikerna, men ändå ställde industriministern som villkor för beviljande av pengarna att olika enheter skulle läggas ner. Kan Johan Olsson svara på frågan: När har det utretts om ett företag eller en industrisektors omstrukturering sammanfaller med samhällets bästa?

Herr talman! Vi kan vara överens om att vi skall stimulera till ökad avverkning, men tyvärr har vi byggt upp en industri som är för stor. Det har gjorts upprepade felbedömningar av tillgångarna på virke i skogarna. 1973 års skogsutredning fick gång på gång ändra sina beräkningar av vilka förråd vi egentligen hade i det svenska skogsbruket och vilken kvantitet skog vi skulle kunna avverka. Undan för undan har man varit tvungen att sänka sina ambitioner. Fortfarande är meningarna starkt delade om huruvida vi avverkar för mycket eller för litet skog. Skogsägarföreningarna har genom expertis kunnat påvisa att redan åtskilligt mer än tillväxten avverkas, om man tar hänsyn till de områden där det inte är lönsamt att ta ut råvara. Här går meningarna isär — vi får väl efter hand se vart de leder — men vi måste göra klart för oss att vi inte har några omätliga tillgångar att ta av. Vi får inte tillfälligtvis ta för mycket av vårt skogskapital, eftersom det då inte kommer att finnas kvar i framtiden. Vi tar då ut i förskott för vår produktion. John Andersson sade i sitt inlägg att man egentligen skulle förbjuda nedläggning av skogsindustrier. Menar John Andersson att man skall bygga upp en skogsindustri, så att den blir större och större trots att inte råvaran räcker? Skall vi då köra den med importerat virke, vilket leder till en direkt förlust? Vad är det för konsekvens i ett sådant resonemang? Det måste väl vara en samordning här, så att man inte får en för stor industri. Vi har tyvärr redan fått en industri som är för stor. En del av den har visat sig vara icke lönsam, och då måste enligt marknadsekonomiska principer en korrigering göras. Var skall besluten fattas någonstans? Skall de fattas i de slutna rummen eller i samhällets hägn? Jag kommer därmed in på planeringen, som Rune Jonsson var inne på. Om staten skulle utarbeta ett näringspolitiskt handlingsprogram för skogen i samråd med företagen och de anställda, skulle staten bli den dominerande och ledande parten. Det skulle bli en uppenbar risk för att det enskilda ansvaret skulle tunnas ut och att man skulle vänta på den statliga ledningens arbete när det gäller ett skogsprogram. Företagen skulle själva inte riktigt veta vad framtiden innebar. Vi menar att den bästa effektiviteten uppnås — det visar all erfarenhet vi har — om företagen får drivas med krav på lönsamhet och med krav på att uppehålla konkurrenskraften. Det blir också det bästa för de anställda, eftersom det då blir jobb. Det är bäst för ekonomin, och det är bäst för samhället, eftersom man då får ett bättre skatteunderlag. Jag tror att vår linje är den riktiga om vi skall trygga sysselsättning, utveckling och ekonomi i framtiden.
Herr talman! Johan Olsson säger att det har gjorts en felbedömning av skogstillgångarna. Nu tror jag inte att man i de utredningar som utförts har gjort felbedömningar. Jag kan också hänvisa till industriministern, som ju i propositionen skriver att vi inte fått ut den råvara som vi skulle kunna få i ett långsiktigt skogsbruk. Han räknar med att vi gått miste om 3 å 4 miljarder på grund härav. I de utredningar som gjorts har man inte varit inne på att ta av de framtida tillgångarna. När det gäller statens roll i planeringen tycker jag att Johan Olsson verkligen är cynisk. Vad innebär det nämligen när det sker okontrollerade nedläggningar? Industrin själv gör utan planering nedläggningar i marknadsekonomins tecken utan att ha sysselsättningen för de anställda som första punkt. Det är förödande för vissa orter, och det är förödande för de människor som blir drabbade. När det gäller reservation 3, som jag inte hann kommentera i mitt första inlägg, avser den inte alls någon detaljreglering eller detaljstyrning av företagsledningen i ASSI. Det är ägarens — statens — besked till dem som handhar företaget. Det finns i det här området behov av vidareförädling. Industrierna, och då speciellt Karlsborg, är i dag mogna att ta emot en vidareförädling. Det bör då göras en utredning om vilka produkter man skulle kunna tillverka där. Det är ju det som vi kräver.
Herr talman! Nu kan jag bara konstatera att Johan A. Olssons argumentering inte går riktigt ihop. Han började sitt senaste inlägg med att säga att tyvärr har skogsindustrin blivit för stor. Det styrker vad jag sade i min inledning, nämligen att skogsindustrin har byggts upp helt oplanerat. Vad man nu håller på med är att riva ned industrin — också det helt oplanerat, utan att man skaffar ersättningsjobb och utan att man undersöker vilka möjligheter man har att öka vidareförädlingen och ta fram nya produkter, OSV. Jag har ännu inte fått svar på frågan om när man utrett huruvida ett företags eller en industrisektors omstrukturering har sammanfallit med samhällets bästa och med den samhällsekonomiska synen. Jag kan inskränka mig till att ta tiden från 1976 som exempel, dvs. under den borgerliga regeringstiden. Hur många gånger har ni då gått in och undersökt om företagsnedläggelser och omstruktureringar har skett på det för samhället bästa sättet, utöver den utredning som gjordes vid NCB? Där tog ni ingen hänsyn till denna utredning. Kan jag få svar på den frågan?
Herr talman! Vad gäller avverkningsfrågorna är vi överens om att vi, eftersom vår industri i dag behöver mer virke än som f. n. går att få fram, bör utnyttja möjligheterna — särskilt på massasidan — för att få ett ökat underlag och för att därmed kunna tillvarata den kapacitet som finns inom skogsindustrin. Här menar vi från utskottsmajoritetens sida att ”moroten”, alltså den positiva attityden när det gäller olika stimulansåtgärder, måste komma till användning. I det avseendet har regeringen verkligen upprepade gånger föreslagit riksdagen åtgärder, och riksdagen har fattat beslut. Jag nämnde en del tidigare. Dessutom kan nämnas att också skogsbeskattningen har förändrats, något som i viss mån kommer att gynna avverkningsflödet. Man har tillsatt en utredning om skogsindustrins virkesförsörjning, som säkerligen kommer att lägga fram ordentliga förslag på detta område, såvitt jag förstår. Redan den 11 juni kommer industriministern att samråda med utredningen om vilka åtgärder man skall börja planera för. Man har gjort upprepade utredningar. Det är inte så som John Andersson säger att industriministern endast har utrett NCB-frågan, utan upprepade utredningar har gjorts på skogsindustrins område, både parlamentariska och departementala sådana. De har tagit upp skogsproblematiken i olika sammanhang och de har resulterat i olika regeringsförslag. Aktiviteten från regeringens sida har varit avsevärt större vad gäller skogsindustrin under senare år än under den socialdemokratiska regeringens tid. Att staten här t.ex. har anslagit 900 milj.kr. att användas för att lösa vissa ekonomiska problem i en skogsindustri som haft bekymmer är väl en åtgärd som direkt visar att man eftersträvat att ta hänsyn till de anställda på olika orter i Värmland och Norrland samt på flera platser inom Södra Skogsägarnas område osv. Att man har gått in som delägare är väl ännu ett bevis på att man här har tagit ansvar för sysselsättningen. John Andersson säger att industrin har blivit för stor och att det hänger samman med en brist på planering. Ja, man kan ju inte heller använda bara gamla fabriker. Det är rimligt att skogsindustrin förnyas, att man hänger med i konkurrensen. Nya anläggningar har tvingats fram för att man skall kunna hänga med i konkurrensen. Men gamla anläggningar har inte lagts ned i samma takt. Därför har vi för tillfället en för stor skogsindustri. När regeringen sagt att t.ex. NCB måste omstruktureras, har man protesterat från både socialdemokratiskt och kommunistiskt håll mot att gamla företag läggs ned, och därmed har vi fått för stor skogsindustrikapacitet. Jag tror att den linje som regeringen här har drivit är den riktiga. Man försöker alltså att få skogsföretagen att vara effektiva. Det ger också det bästa resultatet.

Herr talman! Industripolitiken avseende skogsindustrin debatterar vi nu här i kammaren för tredje gången på kort tid. De två föregående gångerna gällde det företag som drivits på sådant sätt att de kommit på obestånd. I dag gäller det skogsindustripolitiken i stort. Recepten för att nå framgång genom statligt agerande är i de olika motionerna från socialdemokrater och kommunister genomgående desamma som tidigare. Planering, styrda strukturförändringar, detaljerade planer, statligt strukturbolag m.m. Staten och ingen annan förmår lösa problemen. Att det finns problem av strukturell karaktär inom skogsindustrin är vi överens om. Däremot är vi inte överens om hur problemen skall lösas. I sammanhanget är det särskilt viktigt att framhålla att skogsbranschen som sådan inte är en svag bransch eller en bransch med mörka framtidsutsikter. Tvärtom är den av staten ej planerade skogsindustrin i grunden stark, och den kommer att spela en viktig roll även i framtiden. Därför är det nödvändigt att industripolitikens främsta mål blir att undanröja hinder för en god industriutveckling. Skogsindustrins förutsättningar måste tas till vara. Därför måste industripolitiken präglas av generella och konkurrensneutrala inslag som ger en ram, inom vilken företagen har att verka. Jag vill påstå att det bl.a. är de begränsningar av marknadsekonomin som införts som är orsak till många av dagens problem inom branschen. Inom sektorerna massa, papper, trä och skivor kan överkapaciteten uppskattas till 10 å 20 96 av totalkapaciteten, om enbart svensk råvara skall användas. Härtill skall läggas att det finns en del industrianläggningar som är eller snart blir utslitna. Att i detta läge inte låta kapacitetsanpassningen ske på normalt sätt är oförsvarligt. Industripolitiken måste få en sådan inriktning att de generella åtgärderna blir framträdande. Motsatsen är, som framgår i t.ex. socialdemokratiska och kommunistiska motioner, förslagen om statlig styrning av utvecklingen av vidareförädling av sågade trävaror eller förslagen om investering i vissa företagsanläggningar i syfte att få i gång vidareförädlingsprojekt. Dessa former för detaljstyrning avvisar utskottsmajoriteten. Vi menar att det inte kan vara riksdagens eller regeringens sak att uppmana ett företag att göra en viss investering. I stället måste det ankomma på företagsledning och styrelse att utifrån kommersiella bedömningar ta de initiativ som behövs. Eftersom skogsindustrin är heterogen, med företag som går bra, har investerat rätt och har produktutveckling och med företag som är såväl finansiellt som tekniskt utslitna, är det särskilt viktigt att de åtgärder som staten vidtar i syfte att hjälpa till att skapa en bra struktur blir generella för hela branschen. I annat fall åstadkoms konkurrensstörningar som snabbt kan få en förödande verkan. Icke lönsam produktion bibehålls, som det enskilda företaget inte har ekonomiska resurser för. På så sätt äventyras en helt nödvändig strukturförändring, samtidigt som de möjligheter till utveckling som skogsindustrin har försvåras. Till sist, herr talman, låt mig bara kort erinra om att skogsindustriprodukter svarar för ca 20 20 av Sveriges totala export. Skogsnäringen kommer under överskådlig framtid att ha stor betydelse — och ett tungt ansvar — för landets ekonomi. Vi har helt enkelt inte råd att bedriva en socialistisk planhushållningspolitik i vad gäller skogsnäringen. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 54.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
Herr talman! Jag skall göra på samma sätt som John Andersson — fatta mig mycket kort. Margaretha af Ugglas fortsätter att påstå att vi föreslår detaljerade planer. Vi har hela tiden sagt, vi har sagt det i reservationen och jag har sagt det i mitt huvudanförande, att det är fråga om övergripande beslut. Det är nödvändigt för att de orter och de anställda som är berörda inte skall drabbas så hårt utan att alla berörda är förberedda på vad som kommer att hända så att det finns annan sysselsättning.
Herr talman! Det är precis så som John Andersson säger. Som tur är för vår välfärd och sysselsättning tycker en majoritet av svenska folket att den blandekonomi vi har är något som är värt att bevara. Det ger ju svenska folket uttryck för i val.
Herr talman! Jag vill bara kort konstatera att vi i det fallet har olika synsätt.

Herr talman!

Jag vill yrka bifall till dessa tre motioner — 1032, 1787 och 1789. I korthet skall jag först kommentera de två motioner som gäller mitt eget Gävleborgs län är ett utpräglat skogslän, vilket innebär att just skogsin dustrin har stor betydelse för sysselsättningen. I dag pågår en s.k. strukturrationalisering inom denna basnäring som inneburit och kommer att innebära nedläggningar och minskning av äntalet anställda. Strukturrationaliseringen inom skogsindustrin sker inte utifrån samhällsekonomiska värderingar, den sker enbart utifrån krassa kapitalistiska profitintressen. Några hänsyn till kommuner, regioner och människor tas inte. I den här processen som pågår släpps dessutom utländska maktgrupper in i den svenska skogsindustrin. Så har skett när det gäller Kopparfors och dess anläggning i Norrsundet utanför Gävle. Här har västtyska Feldmänhle skaffat sig ett 50-procentigt ägarinflytande. Därmed har detta västtyska multinationella företag skaffat sig garantier för att råvaror kommer att levereras till detta företags förädlingsindustrier i Västtyskland. I uppgörelsen med Feldmänhle ingick också att sulfitfabriken i Gästrike Hammarby skulle läggas ner, och på så sätt skulle ytterligare vedråvara garanteras till Norrsundet och den utbyggnad som där skall ske. Att 300 arbetare slängs ut i arbetslöshet intresserar inte finansherrarna och damerna i Kopparfors eller Feldmänhle. Det är tydligen också en ointressant fråga för den borgerliga regeringen, som godkänt det västtyska ägarinflytandet i Kopparfors. En nedläggning av Hammarbyfabriken måste vara ett enormt slöseri, därför att detta är den enda industri som producerar oblekt sulfitmassa — en produktion som är energisnål och dessutom tar till vara råvaran på ett bättre sätt än vid produktion av blekt massa. Vedåtgången är 4,3 kubikmeter per ton massa, medan vedåtgången för blekt barrsulfat normalt ligger på drygt 5 kubikmeter per ton massa. Man har här inte gjort några som helst samhällsekonomiska utredningar om kostnader för nedläggning eller för alternativ för att bevara Hammarbyfabriken. Jag menar att regeringen borde göra en sådan utvärdering och se på andra alternativ, precis som man ju har gjort när det gällde NCB-fabrikerna i Hörnefors och Köpmanholmen. Herr talman! Jag nämnde i början av mitt anförande den betydelse skogen och skogsindustrin har för vårt län. Betydelsefullt är att denna basnäring byggs ut och att inte enbart produktion av massa för export skall vara grunden för den också i fortsättningen. Det är förädlingen av skogsråvarorna som måste byggas ut. En viktig bit är då satsning på och forskning om träkemiska produkter. Sådan forskning bör helst bedrivas i en region där det redan finns träkemisk industri, så att teori och praktik kan förenas på ett fruktbart sätt. I Söderhamnsregionen finns redan ett hartsdestillationsverk. Om dessutom en metanolfabrik snarast byggs i kommunen, i enlighet med de förslag jag ställt i en särskild motion, finns goda förutsättningar för att starta ett träkemiskt forskningsinstitut i Söderhamnsregionen. Detta forskningsinstitut skall ha till uppgift att utveckla sådana träkemiska produkter att det under 1990-talet skall vara möjligt att i stor utsträckning ersätta nuvarande importbaserade petrokemiska produkter med träkemiska produkter, baserade på inhemsk råvara. Bl. a. bör det vara möjligt att vid forskningsinstitutet utveckla ligninbaserade limkvaliteter, träprotein av Jag har tidigare här i kammaren redogjort för industrioch sysselsättningsläget i Söderhamns kommun. Kommunen har tappat ett stort antal arbetstillfällen, och ytterligare hot finns hängande över kommunen. Det finns ett stort industriellt och tekniskt kunnande inom skogsoch träindustrin i Söderhamns kommun som måste tillvaratas och vidareutvecklas. Jag har här föreslagit ett konkret projekt som utskottet avvisar. Det skulle vara intressant att få veta vad näringsutskottet har för alternativ att komma med när det gäller nya och behövliga arbetstillfällen till Söderhamns kommun. Till sist skall jag beröra Fridafors och de problem som där finns. Södra skogsägarna har beslutat att kraftigt minska antalet anställda vid sitt återvinningsbruk där. Man har bantat ned produktionen väsentligt och driver nu något som kallas Mini-Frida-projektet. Detta projekt skall utvärderas ekonomiskt under 1982. Om den utvärderingen utfaller negativt kan hela Fridafors bruk läggas ned under 1983. Detta skulle vara ett dråpslag mot den omkringliggande bygden. Det är därför nödvändigt att i god tid sätta in åtgärder vid bruket som garanterar fortsatt drift även efter 1983 och som skapar ersättning för de arbetstillfällen som går förlorade redan i höst. Fridafors bruk har en lång tradition när det gäller returpappersbaserad produktion och har utvecklat ett omfattande kunnande inom återvinningstekniken. Vi känner alla till att returpappersbaserad produktion kommer att öka under 1980-talet. Det bör därför vara möjligt att bevara och utveckla de produktionsenheter som i dag utnyttjar returpapper. En förutsättning är att återvinningstekniken effektiviseras och utvecklas. Det krävs bl.a. en förbättring av tekniken för att separera plast från träfiberråvaran i plastade pappersförpackningar, t.ex. mjölkoch juiceförpackningar. Fridafors har i dag ett gediget kunnande på detta område som kan och bör utvecklas. Detta kan ske med hjälp av en statlig satsning på ett utvecklingsbolag för återvinningsteknik, lokaliserat till just Fridafors. Herr talman! Utskottet har inte visat något större intresse för vidareutveckling av skogsindustrin. Man hoppas att den privata skogsindustrin skall visa intresse för dessa frågor. Anledningen till att den borgerliga regeringen struntar i att lägga fram en nationell plan för den svenska skogsindustrin är att man förlitar sig på att det privata kapitalet skall rumstera om och att regeringen sedan skall kunna reducera sitt engagemang till att bekräfta att svensk skogsindustri är mer eller mindre halverad och att den skall producera massa också i framtiden. Någon större satsning på vidareförädling kommer då heller inte att ske.
Herr talman! Jag vill gärna understryka vad Bertil Måbrink säger om det sysselsättningspolitiska läget i Gävleborgs län. Länet har en mycket stor andel av landets export, och därför är näringslivet där mycket känsligt. Man löser emellertid inte problemen med att bara bestämma att här skall ingenting läggas ned utan verksamheten fortgå i samma spår som tidigare. Här måste man i stället se till att det verkligen kommer någonting nytt. Utvecklingen i Norrsundet och Hammarby syftar till att göra det möjligt att ha kvar produktion i området och behålla sysselsättningen där. Intressenterna undersöker också, efter påtryckning från regeringen, möjligheterna att få till stånd en annan sysselsättning i Hammarby som i så stor utsträckning som möjligt kan suga upp den arbetskraft som finns där. Beträffande förslaget att förlägga ett träforskningsinstitut till Söderhamn har vi i utskottet sagt att vi är positiva till att industriföretagen satsar på vidareförädling, forskning och utveckling. Det kan så småningom leda till förslag som är rimliga att föra fram i riksdagen. Men ännu har vi inget underlag som skulle kunna ligga till grund för ett träforskningsinstitut i Söderhamn. I energipropositionen, som skall behandlas nästa vecka, finns ett förslag om utvecklingsbolag på energiområdet och även på andra områden. Dessa skulle kunna få i uppgift att undersöka de frågor som har tagits upp i en del motioner.

Herr talman! Man kan inte bestämma att ingenting får läggas ned, säger Johan A. Olsson. Nej, det kan man inte göra — vissa förändringar inom skogsindustrin kanske måste göras. Men en förutsättning är då att innan sådana åtgärder vidtas skall den ort som drabbas ha garantier för ersättningsindustri. Gästrike-Hammarby sulfitfabrik har visserligen lovat att företaget skall göra allt för att skaffa fram en ersättningsindustri. Men vi vet ju hur det blir med sådana löften. Vi kan räkna upp plats efter plats i landet där man har slängt ur sig sådana här allmänna och till intet förpliktande löften. Vi kan inte överlåta åt det privata kapitalet — Wallenberg, familjen Stenbeck-Klingspor osv. — att svara för så viktiga frågor som hur skogspolitiken skall se ut i framtiden. Resultatet blir att tusentals människor slängs ut på gatan för att dessa finansintressen skall få tillräckligt med profit. Det är detta som är så allvarligt. Men Johan A. Olsson och de övriga ledamöterna i utskottet fortsätter att insistera på att den privata skogsindustrin skall sköta dessa frågor. Observera, Johan A. Olsson, att vad jag har gjort i mina tre motioner är att jag har föreslagit tre konkreta projekt, som är fullt realiserbara och som skulle ha en enormt stor betydelse för Gävleborgs län. Men Johan A. Olsson höjer inte ens ögonbrynen åt detta i några försök att ställa upp för de två konkreta projekt som gäller Gävleborgs län. Johan A. Olsson gör allmänna uttalanden, talar om hur nödvändigt detta är och säger att han ömmar för Gävleborgs län. Men de uttalandena är till intet förpliktande.

Herr talman! I motion 1414 har jag bl.a. krävt att riksdagen skall uttala sig för att Stora Kopparberg-Bergvik erhåller tillstånd att bygga ett LVC pappersbruk inom Söderhamns kommun. Nu har utskottet avstyrkt motionen med motiveringen att regeringen skulle ha varit beredd att i positiv anda pröva ansökan ifall driften hade kunnat påbörjas inom en femårsperiod, men att man inte har fått sådana garantier från bolaget. Jag förstår tyvärr inte riktigt den argumentationen. Även om bolaget inte f. n. kan lämna några garantier, borde utskottet ändå ha kunnat uttala sig positivt. Vi måste väl alla i den här kammaren ha ett gemensamt intresse av att skogsråvaran vidareförädlas i större utsträckning i vårt land än vad som är fallet f. n. Herr talman! Jag tycker också att handläggningen av den här ansökan är ett utmärkt exempel på vikten av att vi får en genomarbetad strukturplan för skogsnäringen i vårt land. Det är nu snart tre år sedan Stora Kopparberg begärde prövning enligt 136 a § byggnadslagen för att bygga det här LVC-pappersbruket i Sandarne. Enligt bolaget var det meningen att de 220 människor som blev friställda i samband med att bolagets massafabrik i Vansäter lades ner 1978 skulle flyttas över till Sandarne, när den första pappersmaskinen där blev klar. Under tiden skulle de utbildas. Men detta förutsatte också att bolagets ansökan skulle få en skyndsam behandling. Pappersbruket skulle med sin första etapp ha gett en varaktig sysselsättning åt 275 personer, men lika viktigt var att 600 man skulle få jobb under uppförandet. Med ett pappersbruk skulle man också ha kunnat klara omstruktureringen av massaindustrin i Söderhamn under socialt acceptabla former. Nu har tre år gått — ingenting har hänt. Under tiden har enligt uppgift en pappersmaskin för LVC-papper byggts i Finland, en i Tyskland och en i Italien. Marknadstillväxten för LVC-papper motsvarar ungefär en halv pappersmaskin per år. Detta visar att för var dag som går utan att någonting händer, försvåras Sveriges möjligheter att hänga med på det här området. Sverige tillhör också de skogsproducerande industriländer som har den lägsta vidareförädlingsgraden på sin skogsråvara. Många nya jobb skulle därför ha kunnat tillskapas om vi hade varit litet mer progressiva på det här området. För Gävleborgs län har skogsindustrins utveckling avgörande betydelse. Den ligger bakom närmare en fjärdedel av sysselsättningstillfällena i länet. Det innebär att ca 55 000 av länets invånare för sin försörjning direkt eller indirekt är beroende av skogsindustrins utveckling. Skogsnäringen är alltså basnäring i samtliga kommuner, utom i stålkommunerna Hofors och Sandviken. De strukturella förändringar som sker inom skogsindustrin får därför genomgripande konsekvenser såväl för berörda orter som för länet i dess helhet. Därför är det utomordentligt angeläget att de förändringar som sker också sker på ett mer planmässigt sätt än hittills. Det är mot den bakgrunden som vi bl.a. i länsplanering 1980 för Gävleborgs län har krävt att en strukturplan utarbetas som skapar klarhet om utvecklingen inom trä-, pappersoch massaindustrin och som också anger konsekvenserna av förändringarna. Vi har även sagt att den strukturplanen måste göras av regeringen. Vi har vidare sagt i länsplaneringen: ”För Gävleborgs län är den långsiktigt viktigaste frågan att man får ett pappersbruk i Söderhamnsområdet. Industrisysselsättningen har sjunkit kraftigt i kommunen under senare år. På skogsindustrisidan upphörde driften vid Stora Kopparbergs sulfitfabrik i Vansäter 1979 och Korsnäs-Marmas sulfatfabrik i Marmaverken befinner sig också i farozonen. För att skapa stabilitet i Söderhamnsområdet är det nödvändigt att man snabbt får fram beslut som innebär att åtminstone en av de anläggningar som i dag finns i området byggs ut till en långsiktigt livskraftig enhet. Även marknadssituationen när det gäller den tilltänkta produkten talar för att det måste tas ett snabbare beslut i frågan. Regeringen måste med kraft verka för att planerna på ett pappersbruk i Söderhamnsområdet kan genomföras.” Herr talman! Detta har länsstyrelsen enhälligt uttalat sig för — en länsstyrelse omfattande samtliga politiska partier. Det här uttalandet har vi gjort i år, det här uttalandet gjorde vi förra året, det här uttalandet gjorde vi 1979. Och sedan händer ingenting! Man har en känsla av att länsplaneringsomgångarna hamnar i någon byrålåda på industridepartementet. Och det är ju fullständigt meningslöst att göra upp ambitiösa länsplaner, när man aldrig ser något resultat av dem. Anledningen till att regeringen infordrar de här länsplaneringsomgångarna är väl att de skall vara vägledande när det gäller de åtgärder som måste vidtas från regeringens sida. Det är väl därför de har kommit till, och inte för att stoppas i någon byrålåda på departementet. Mot denna bakgrund, herr talman, vill jag yrka bifall till motion 1414.

Herr talman! Jag vill instämma i vad Olle Östrand sade om betydelsen av. skogsnäringen och skogsindustrin i Gävleborgs län och Söderhamnsområdet. Där har vi inga delade meningar. Jag skulle också gärna se att skogsindustrin kunde uppföra ett pappersbruk i Söderhamnsområdet. Men det är tyvärr inte så enkelt som att vi bara har att besluta om att det skall uppföras ett sådant här verk. Olle Östrand tycks ha uppfattningen att bara riksdagen beslutar att det skall byggas ett pappersbruk i Söderhamn, så kommer det till stånd. Men på det sättet förhåller det sig ju inte. Faktum är att regeringen har sagt till skogsföretaget i fråga att om företaget är berett att påbörja verksamheten inom fem år, så vore regeringen beredd att i positiv anda pröva en ansökan från företaget om att få bygga detta bruk. Nu ligger bollen hos företaget, och hittills har man inte sagt att man kan ta på sig uppgiften att starta inom fem år. Det finns anledning för Olle Östrand att ta kontakt med skogsindustrin för att försöka få den att verkställa sina planer. Men då kommer vi in på den större frågan om marknadsekonomi och lönsamhet och allt detta. Vad är det som gör att finnarna har byggt ut skogsindustrin och att vi inte kunnat hänga med? Ja, det är så att vi har blivit litet för dyra på våra produkter i det här landet. Delvis har politikerna kanske medverkat i den riktningen, och inte minst den socialdemokratiska regeringen lade grunden till det kostnadsläge som vi har och som särskilt på skogsindustrisidan har inneburit att finnarna har gått före oss. Det aktuella bolaget har ändå försökt träffa avtal om ett samarbete med finska industrikretsar för att man skulle kunna lösa frågorna gemensamt, och vi kan kanske hoppas på att det samarbetet skall vara till nytta för Sverige. Skulle vi bara ha bestämt oss för att nu skall det byggas, så kan vi ju tänka på hur det gick t.ex. med Stålverk 80. Staten bestämde att stålverket skulle byggas, och regeringen drev igenom förslaget. Men vad blev det av detta? Tänk om vi skulle ha fullföljt det! Samma sak är det här. Det måste finnas en grund för att uppföra en så pass stor enhet som ett pappersbruk — ett lönsamhetskrav som kan uppfyllas. Därför faller också det långa inlägget om länsplaneringen platt till marken. Det är klart att vi från länsstyrelserna kräver att det och det bör ske, men allt vilar ändå på att det finns en marknadsekonomi och en lönsamhet i näringslivet som gör det möjligt att verkställa planerna och medverka till en industripolitik som leder i den riktningen.
Herr talman! Det var förunderligt att här höra gävleborgaren Johan A. Olsson uttala sig på det här sättet. Jag vet inte om Johan A. Olsson fått riktigt klart för sig vad detta innebär. År 1978 lämnades nämligen den ansökan det här gäller in, och i dag skriver vi 1981 och ännu har inte regeringen gett något klartecken. Det är tre år som har gått. Hade denna ansökan beviljats vid den tid den lades in, hade vi haft ett pappersbruk i detta område — och det vet Johan A. Olsson mycket väl. Under den tid som man nu har legat och tryckt på denna ansökan har det byggts ett antal LVC-pappersbruk runt om oss i Västeuropa, vilket försvårar möjligheterna för Sverige att hänga med på detta område. Och då står Johan A. Olsson här i kammaren 1981 och säger: Så enkelt är det ju inte det här. Men det är det schackrande som har pågått i regeringen som har orsakat att vi befinner oss i denna situation, och det tycker jag skulle ha varit fullständigt klart för Johan A. Olsson.
Herr talman! Olle Östrand säger att om bolaget hade fått sin ansökan beviljad 1978 skulle vi nu ha haft en fabrik. Vad har Olle Östrand för fakta bakom detta påstående? Verkligheten är ju sådan att bolaget självt har haft mycket svårt att bestämma sig om man skulle lägga fabriken i Sandarne eller om man skulle kombinera detta med en fabrik i Vallvik eller andra lösningar. Det har inte varit ett färdigt projekt 1978, Olle Östrand. Bolaget har dessutom tänkt ändra sina planer och lägga fabriken i Utansjö i Ångermanland. Vad finns det för fakta att det hela skulle ha varit genomfört, om tillstånd getts redan 1978? Verkligheten är att det finns en rad problem som inte är lösta, och det har därför varit en kommunikation mellan regeringen och bolaget i fråga. Man måste ändå ha en fast grund, innan man startar ett sådant här företag, och i längden är det det bästa även för Söderhamnsorten. Jag vill gärna uttala den förhoppningen att dessa problem skall kunna lösas. Nu har bolaget en möjlighet att infria regeringens önskemål om att starta verksamheten inom fem år, så att det kanske skulle kunna bli någonting av det hela. Förutsättningen är då att bolaget har en grund att genomföra dessa planer på.
Herr talman! Helt kort! I fullt samförstånd med de anställda lämnade bolaget in denna ansökan 1978 för att ge de 220 anställda som blev arbetslösa i Vansäter jobb i ett blivande pappersbruk i Sandarne. Ännu har inte denna ansökan beviljats. Det är orsaken till att vi hamnat i denna mycket besvärliga sysselsättningssituation i detta område.

Herr talman! Det behövs en förändring av skogsindustrins inriktning. Det behövs mer av förädlade produkter och färdigvaror. Virkesfabriken i Vaggeryd i östra Småland är ett gott exempel på den typ av förnyelse som behövs. Varför måste då Vaggerydsfabriken ändå lida för krisen? Det beror inte på bristande lönsamhet. Det beror inte på dåliga framtidsutsikter. Det beror inte på föråldrad utrustning och struktur. Lönsamhet finns. Framtidsutsikter och marknader finns. Uppföljning med nya investeringar måste bedömas som en i skogsindustrisammanhang mycket god affär. Men Vaggerydsfabriken ägs av Munksjö AB. Och Munksjö är en ganska traditionell skogsindustri. Bolaget har svårigheter med sina andra fabriker. Detta belastar dess ekonomi. Därför har bolaget inte råd att utveckla Vaggerydsfabriken. Man vill sälja den eller lägga ner den. Det är i det sammanhanget staten kommer in. Det är för framtiden av stor vikt att produktion av denna typ kan försvaras och utvecklas. Däri ligger skogsindustrins framtida möjligheter till överlevnad. Det är sällan staten har tillfälle att göra goda affärer i krisens Sverige. Vaggerydsfabriken är ett bra objekt för statens förvärv. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår i motion 2076 att riksdagen av regeringen skall begära att den försäkrar sig om att virkesförädlingen i Vaggeryd förvärvas av staten. Vad svarar då näringsutskottet på en sådan begäran i motionen? Man konstaterar bara att domänverket haft samtal med Munksjö men inte velat ge sig in på någon affär. Därför avstyrks motionen — punkt och slut. Avstyrkandet stöds enhälligt av både borgerliga och socialdemokratiska Jag har, herr talman, mycket svårt att förstå vad detta skall betyda. Om nu inte domänverket vill göra affär, fanns det väl andra vägar som man kunde ha prövat. Riksdagen kunde ha uppmanat regeringen att använda sådana vägar. Det finns andra statliga företag i skogs-, träoch byggnadsbranschen. Det kunde t.o.m. tänkas att det för statligt förvärv skapades ett nytt bolag i denna speciella situation. Huvudsaken skulle ha varit att Vaggerydsfabrikens framtid tryggats och dess lönsamhet och utvecklingschanser tagits till vara. De borgerligas inställning i frågan kan jag mycket väl förstå. De ser med cynism på industrinedläggningar. De tycker att det är Munksjös ensak vad de gör med Vaggerydsfabriken. Det är deras industripolitiska åskådning. Men var står socialdemokraterna? Arbetarna på virkesförädlingsfabriken, i fackföreningen, familjerna i Vaggeryd, socialdemokratins väljare och sympatisörer i orten och länet — de har alla följt utvecklingen med spänning. De har hoppats på en lösning. De har satt sin lit bl.a. till de riksdagsmän och andra politiker som lovat att kämpa för Vaggerydsfabriken. Vi hade en centerpartistisk riksdagsman från Jönköpings län, som också under våren kraftfullt uttalat sig för att Vaggerydsfabriken måste räddas. Var är han nu? Var är hans partikolleger i näringsutskottet? Man far ut i bygderna och man ger löften till människorna — sedan tiger man här. Man utnyttjar människors tillit och röster, men man tar inte sitt ansvar när man kommer hit för beslut. Herr talman! Det socialdemokratiska ställningstagandet i näringsutskottet beträffande detaljen om Vaggerydsfabriken är för mig en djup besvikelse. Ett tillfälle fanns, som man inte utnyttjade. Det är synd att vpk skall stå ensamt i denna fråga. Jag yrkar bifall till motion 2076.

Fru talman! I propositionen 146 lägger regeringen fram förslag till ändringar i reglerna för höjning av aktiekapital och dess minimibelopp. F. n. gäller den regeln att ett beslut om höjning av aktiekapitalet måste vara registrerat hos patentverket före den 1 januari 1982. Det förslag som nu läggs fram i propositionen innebär att det skall räcka med att beslut om höjning anmäls före utgången av år 1981. Bakom detta förslag ligger bl.a. en framställning från patentverkets bolagsbyrå, som har framhållit de personalproblem som kan uppstå, om det skulle bli alltför många ansökningar koncentrerade under en kort tid. Under prövningen i utskottet har vi från den socialdemokratiska gruppen ansett att vi kan biträda detta förslag, och på denna punkt är utskottet enigt. Jag uttalar nu bara den förhoppningen att vi inom en nära framtid äntligen skall vara framme vid målet att minimikapitalet för aktiebolag är 50 000 kr. och att denna reform äntligen skall kunna vara slutförd. I propositionen lägger justitieministern också fram förslag om likvidation av aktiebolag. Bakom dessa förslag ligger en rad utredningar, framför allt från brottsförebyggande rådet. När man studerar vad BRÅ föreslår och jämför detta med propostionens innehåll, har vi i utskottet på nytt fått erfara att justitieministern har valt den linjen, att till riksdagen föreslå minsta möjliga. Detta har hänt tidigare, bl.a. när det gällde konkurslagstiftningen. Justitieministern har alltså inte ansett sig kunna biträda de förslag som brottsförebyggande rådet har lagt fram, utan har i stället vattnat ur dem ganska kraftigt. Det har den socialdemokratiska gruppen i utskottet inte kunnat godta, utan vi har i anslutning till propositionen väckt en egen motion och format våra egna förslag. Den första reservation som vi har fogat till detta betänkande gäller reglerna om likvidation. Vi reservanter hävdar här att så fort ett bolag är på obestånd och skall gå i lividation skall detta anmälas och avvecklingen övergå till att behandlas enligt konkurslagstiftningens regler. Justitieministern har valt en annan väg, nämligen att bolaget endast i de fall där det inte ens kan betala utredningskostnaderna skall behandlas enligt konkurslagens bestämmelser. Det anser vi reservanter vara en alldeles för försiktig väg. Vi vill rekommendera den andra vägen, att samtliga bolag som är på obestånd och utreder möjligheterna till likvidation skall behandlas enligt konkurslagens bestämmelser. Detta är i korthet innehållet i reservation 1 i detta betänkande. I reservation 2 talar vi reservanter om näringsförbud.

Man kan missbruka dem i syfte att genomföra ekonomiska transaktioner som kan vara fördelaktiga för vederbörande. Vi reservanter hävdar, när man nu talar om nya regler för likvidation, att det även i det här sammanhanget borde införas näringsförbud. På den punkten har utskottet inte kunnat enas riktigt i sina motiveringar, utan vi har ansett oss vara tvingade att avge en egen reservation, där vi framför våra motiveringar. I denna har vi inte framställt något konkret yrkande, utan vi har till sist stannat för att avvakta utvecklingen ytterligare någon liten tid, med hänsyn till att den nya lagstiftningen om näringsförbud har varit i kraft relativt kort tid. Vi följer emellertid utvecklingen med uppmärksamhet. Vi vet att det redan har meddelats några enstaka näringsförbud här i landet enligt den nya lagen, och det finns all anledning att följa utvecklingen härvidlag. Vi avvaktar alltså och ser om vi har anledning att återkomma längre fram med konkreta yrkanden när det gäller näringsförbud i samband med likvidation. Vår tredje reservation vid detta betänkande gäller själva brottsutredningen och sättet att utse likvidator när det gäller likvidation av aktiebolag. I fråga om själva utredningsförfarandet har vi ju tidigare, i samband med konkurslagstiftningen, hävdat vissa saker, bl.a. beträffande hur olika befattningshavare skall utses. Här vill vi från reservanternas sida hävda att likvidator som skall sköta utredningsarbetet för bolaget skall utses av allmän domstol. Vi anser det inte vara självklart att det bara är bolagsstämman som skall utse likvidator, utan domstolen borde få vara med om att avgöra detta. Däremot framhåller vi att vi mycket väl kan tänka oss ett system där bolagsstämman får vara med och utse en s.k. medlikvidator. Men vi vill alltså ha ett större inflytande från det allmännas sida när det gäller att utse likvidator. Likaså vet vi av erfarenhet att under ett sådant utredningsarbete kan utredaren upptäcka vissa transaktioner som kan göra att han misstänker ekonomisk brottslighet, eller försök till ekonomisk brottslighet. Då uppstår frågan vilken skyldighet en likvidator, en utredare, skall anses ha i sådant sammanhang. Vi vill hävda att så fort likvidatorn kan misstänka något sådant, skall han göra en anmälan till åklagare. Detta förslag framför vi i konsekvens med vad vi har sagt tidigare när riksdagen har behandlat konkurslagstiftningen och andra lagstiftningar. Vi anser att detta är ett väl underbyggt förslag. Brottsförebyggande rådet lade fram det i sitt utredningsmaterial. Flera remissinstanser har tillstyrkt förslaget, och vi har framfört det i vår motion. — Detta var i korthet innehållet i reservation nr 3. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 i lagutskottets betänkande.

Fru talman! Jag skulle till en början vilja göra kammarens ledamöter uppmärksamma på en synpunkt av närmast formell karaktär. Häromdagen diskuterade vi här i kammaren ett betänkande från justitieutskottet, nr 21, i vilket olika frågor med anknytning till ekonomisk brottslighet behandlades. I det betänkandet ingick flera av de frågor som lagutskottet har uppe till diskussion i dagens ärende, nämligen frågan om företagsrevision, om höjning av minimikapitalgränsen i aktiebolag, om näringsförbud och i viss utsträckning även andra frågor. Dessa var alltså föremål för kammarens behandling i samband med torsdagens handläggning av justitieutskottets betänkande. Det är litet säreget att exakt samma frågor behandlas med några få dagars mellanrum, beroende på att de, på grund av motionernas utformning, har hamnat i olika utskott. Jag hoppas att det inte skall bli någon vana att vi här i kammaren på det sättet behandlar exakt samma frågor från olika utskott. Som det har slumpat sig, genom att justitieutskottets betänkande blev återförvisat, kommer nu lagutskottets betänkande att avgöras först. Man kan bara fundera över vilka komplikationer det skulle innebära, om kammaren med några få dagars mellanrum fattade motstridiga beslut i dessa identiskt lika frågor. Det hela är inte särskilt tillfredsställande. Fru talman! När det gäller den sakfråga vi har att behandla i dag vill jag därefter konstatera att vi i utskottet är överens i väsentliga hänseenden. Vi är för det första överens beträffande den praktiskt kanske mest betydelsefulla delen av propositionen, nämligen förslaget att man skall förlänga tiden för anmälning till patentoch registreringsverket av förhöjt aktiekapital. Det är en praktiskt betydelsefull, om än tekniskt sett smärre, förändring som gör det möjligt för aktiebolag som så vill att utan hinder av den arbetsbörda som bolagsbyrån i Sundsvall är tyngd av få en höjning av aktiekapitalet registrerad. Vi är för det andra överens om att fattiglikvidationsinstitutet skall avskaffas — jag skall återkomma till den saken. För det tredje är vi överens om en del andra smärre tekniska förändringar i aktiebolagslagen, och det kan man notera med tillfredsställelse. Vi har för det fjärde också blivit överens om att göra en ändring av ansvarsreglerna i de fall då aktiebolag efter årsskiftet avförs från aktiebolagsregistret därför att bolaget inte har höjt aktiekapitalet — den ändringen har föreslagits i en motion som framlagts av några moderater. Där har utskottet enhälligt funnit att de nuvarande ansvarsreglerna är orimliga, i det att de innebär att även en aktieägare med ett helt obetydligt aktieinnehav är solidariskt ansvarig och därmed kan göras obegränsat ansvarig för ett företags samtliga skulder. Vi har i utskottet enats om att ansvaret i stället bör begränsas så, att den aktieägare som inte är eller har varit styrelseledamot i aktiebolaget i fråga, eller som inte är registrerad som styrelseledamot, efter marsi år endast skall vara ansvarig i förhållande till sitt aktieinnehav. Jag tror att detta är en praktisk förändring, som kan visa sig vara betydelsefull i en hel rad enskilda fall. Som utskottets ordförande redan har framhållit har vi emellertid inte blivit överens på alla punkter. Jag skulle också i själva sakfrågan vilja återvända något till torsdagens debatt om ekonomisk brottslighet. Den debatten har en påtaglig relevans i dagens debatt också. I den debatten talades det mycket om den kriminalitet som förekommer i samband med näringsverksamhet. Däremot talades det mycket litet om den seriösa näringsverksamhet som naturligtvis är helt dominerande och som måste ges någorlunda rimliga regler. Det är förvisso sant att mycken allvarlig brottslighet har näringsanknytning på det sättet att kriminella utnyttjar företagets form för att dölja den egentliga brottsliga verksamheten. Det är emellertid ett avgörande och, skulle jag vilja säga, förödande steg från det konstaterandet till slutsatsen att företag och näringsidkare i allmänhet är inblandade i brottslig verksamhet eller att det finns något, skall vi säga naturligt, samband mellan att vara företagare och att vara kriminell. Självfallet är det inte på det viset. Jag noterar också med tillfredsställelse att Lennart Andersson inte slog an sådana tongångar, vilka förvisso var legio i torsdagens debatt. Det är alltså av stor vikt att inte bekämpa den ekonomiska brottsligheten på sådant sätt att normal företagsamhet därmed onödigtvis försvåras. Det har också varit utgångspunkten för lagutskottets majoritets betraktelser när vi har behandlat den nu aktuella propositionen. Beträffande de tre reservationer som utskottets ordförande begränsade sig till vill jag först beträffande socialdemokraternas krav när det gäller fattiglikvidationsinstitutet konstatera att det innebär att man inte bara när ett företag inte kan betala sina likvidationskostnader utan även i övrigt när ett företag är på obestånd omedelbart skall gå över till konkursförfarande. Då skall man komma ihåg att syftet med BRÅ:s förslag var att avskaffa fattiglikvidationsinstituteti dess nuvarande utformning, och det är precis vad som sker genom propositionens förslag, dvs. att man i den situation som täcks av den nuvarande regeln om fattiglikvidationer i stället får fram ett konkursförfarande, när företaget som skall livideras inte har medel som ens täcker likvidationskostnaderna. Men det är kanske ändå inte det viktigaste skälet till att nu följa propositionens linje och inte den linje som BRÅ ursprungligen har föreslagit och som alltså — skulle jag vilja säga — endast i tekniskt hänseende skiljer sig från vad som föreslagits i propositionen.

Att tvinga fram ett konkursförfarande är, som alla vet, med få undantag ett sätt att även försätta borgenärerna i en besvärlig situation i det att de ofta får rätt liten utdelning för sina fordringar. Vi menar alltså att det såväl ur aktieägarsynvinkel som ur borgenärssynvinkel är en klar fördel att följa propositionens förslag. Det underlättar en naturlig avveckling av bolag i de fall där det inte föreligger några oegentligheter och i de fall där det inte föreligger en konkurssituation. Beträffande socialdemokraternas reservation 2 har man valt att inte framställa något krav på en utvidgning av näringsförbudet, men väl tala om att det kan vara lämpligt att i en framtid överväga att också ha näringsförbud i likvidationssituationer. Jag tycker det är ett förvånande ställningstagande. Genom att nu fattiglikvidationsinstitutet avskaffas tar vi bort den form av likvidation i vilken ekonomisk kriminalitet har florerat eller, om man så vill, den form som har utnyttjats för ekonomisk brottslighet.

I den reservation 3 vill socialdemokraterna att reglerna för likvidation i aktiebolagslagen skall parallellställas med de regler som gäller för konkursförvaltning. Det är ett förslag som vi på majoritetssidan inte kan acceptera, eftersom det innebär ett frångående av den viktiga principen att likvidation, till skillnad från konkurs, är ägarnas avvecklingsform. En konkurs framtvingas ju av bolagets borgenärer som säger: Nu får ni icke fortsätta längre. Vi litar inte på det sätt på vilket ni skött företaget. Nu måste den här verksamheten avvecklas, och vi vill ha betalt för våra fordringar. Likvidation är jui normalfallet — jag bortser nu från fall av tvångslikvidation — en form där ägarna själva bestämmer att de skall avveckla verksamheten och lägga ner företaget. Att i den situationen vilja göra det ingrepp i den fria äganderätten och i den fria dispositionsrätten över det egna företaget som det innebär att man säger att man skall likställa likvidationsreglerna med konkursförvaltningsreglerna tycker jag är förvånande. Jag vill alltså i de här hänseendena liksom när det gäller utskottets betänkande i övrigt — de övriga socialdemokratiska reservationerna kommer att behandlas i senare inlägg — yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Trots den mycket noggranna genomgång som Joakim Ollén har gjort av majoritetens synpunkter har han ändå inte lyckats att ta avstånd från det allmänna synsätt och den breda uppfattning som lett till att justitieministern många gånger har gått ifrån vad brottsförebyggande rådet har föreslagit i olika avseenden i sina utredningar. Det gäller här beträffande likvidationsförfarandet, och det har tidigare gällt om konkurslagstiftningen och annan lagstiftning. Det visar vilken attityd man har haft i justitiedepartementet under den gångna tiden gentemot de förslag som brottsförebyggande rådet har lagt fram. Detta tycker vi har varit en olycklig utveckling. Det skulle ha varit mer positivt, om ministern hade kunnat visa upp en mer aktiv och handlingskraftig attityd och hade fört fram flera av BRÅ:s förslag till riksdagen för beslut. Då hade vi haft en helt annan position här i vår kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Vi får hoppas att regeringen skall kunna föra en mer aktiv politik i fortsättningen, att en del av de förslag från BRÅ som under de senaste åren inte har förts fram till riksdagen nu kommer att framläggas under de närmaste åren och att de skall kunna genomföras.
Fru talman! Det viktigaste i den BRÅ-promemoria som var underlag för regeringens proposition i det hänseende som vi nu behandlar var förslaget om avskaffande av fattiglikvidation. Det är en konsekvens av att vi tidigare har avskaffat fattigkonkursinstitutet. Detta är en regeländring som vi alla är överens om. Jag tror att den kan komma att visa sig vara väl motiverad och att den också kan komma att fungera väl i praktiken. När det gäller BRÅ:s arbete i övrigt tror jag det är viktigt att understryka attvad BRÅ har att ta hänsyn tilli sina olika promemorior är — naturligt nog— det brottsbekämpande ändamålet. Syftet är att försöka komma till rätta med brottslighet av olika slag; det är ju den målsättning som föresvävar BRÅ i dess arbete med att lägga fram olika förslag. Men det är inte det enda som man får ta hänsyn till när man här i riksdagen skall fatta beslut om lagändringar. Det är då viktigt att också andra synpunkter får spela in, såsom rättspolitiska synpunkter och näringslivssynpunkter av den typ jag har angivit här tidigare, nämligen vikten av att företag som är seriösa får rimliga regler att arbeta med. Det är alltså inte på det viset att det arbete som BRÅ utför kan jämställas med vanligt utredningsarbete. På den punkten råder det enighet inom BRÅ. I själva verket är BRÅ:s arbete i viss mening ensidigt, just på det sättet att det ensidigt siktar in sig på att ta fram förslag med vilkas hjälp man bättre än nu skall kunna bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Men det finns alltså också andra skäl — rättssäkerhetsoch antibyråkratiskäl och, som jag har sagt, vikten av att kunna ha ett fungerande näringsliv — som måste vägas in vid den samlade bedömning som måste göras här i kammaren innan vi kan fatta beslut. Det är mot den bakgrunden som vi från majoritetens sida har ansett, liksom också den förutvarande justitieministern gjort, att vi inte bör göra så långtgående förslag, t.ex. när det gäller det ordinarie likvidationsförfarande som BRÅ föreslår.

Fru talman! I torsdags diskuterades här i kammaren justitieutskottets betänkande om den ekonomiska brottsligheten. Som också Joakim Ollén påpekade kommer vissa av de då behandlade frågorna tillbaka i ny kapprock — den här gången lagutskottets. Det handlar om behovet av kvalificerad revision i företagen, om översyn av företagsrevisionen och om aktiekapitalets storlek. Även om det delvis finns nytt vin att servera i de gamla läglarna, måste man ändå ställa frågan om riksdagen i en så pressad arbetssituation som den vi f. n. befinner oss i har råd med det här slaget av dubbelbokningar. När vi i december i fjol diskuterade vissa reformer på bolagsrättens område tillät jag mig att beteckna den då presenterade regeringspropositionen om nya bolagsregler för bl.a. handelsbolag som Winbergs ofullbordade. Vår värderade moderate justitieminister presenterade ytterligare ett aktstycke i den ofullbordade sviten, innan moderata samlingspartiet fann sig föranlåtet att bryta upp från den borgerliga treenigheten. Samma mönster går igen i det här förslaget om ändringar i aktiebolagslagen. Mycket litet av det som Brottsförebyggande rådet nu föreslår i syfte att förebygga ekonomisk brottslighet finner nåd inför moderaternas ögon. Vi kan bara konstatera att mittenpartierna på varje punkt anslutit sig till en uppfattning som kan sammanfattas ungefär så här: 1. Kraven på åtgärder mot ekonomisk brottslighet måste enligt denna uppfattning alltid underordnas rättssäkerhet och pesonlig integritet. Motiveringen är då mycket diffus, och man går i regel inte in på vari motsättningarna mellan åtgärder mot ekonomisk brottslighet och rättsäkerhetskrav egentligen består. 2. Vad göras skall är allaredan gjort. Man tycks ha den uppfattningen på den borgerliga sidan att det är ganska idylliskt på det här området och att de mycket begränsade åtgärder som man kan gå med på är till fyllest. Karakteristiskt för regeringsförslaget är formuleringar som: ”Jag känner tveksamhet inför arbetsgruppens förslag.” ”Förslagen är alltför långtgående.” ”Vi måste noggrant följa utvecklingen och ta upp frågan till förnyad prövning då så visar sig påkallat.” ”Framtiden får utvisa behovet av reformer.” ,etc. Det här förslaget genomsyras också liksom det tidigare i den här sviten av en i det närmaste osviklig tilltro till den avvaktande och ofta direkt negativa hållning som näringslivets organisationer och dessa närstående intressen intar till åtgärder mot ekonomisk brottslighet, medan löntagarintressen och synpunkter från rättsvårdande myndigheterna knappast tillmäts någon betydelse. Sedan mittenpartierna nu ”startat eget” har samförstånd blivit dagens lösen. Under lördagssolen i Karlstad kunde vi höra folkpartiledaren Ullsten högtidligt förkunna: ”Samförståndslösningar har alltid varit en strävan hos folkpartiet, något som högermän fruktat.” Med viss spänning avvaktar vi dagens omröstning. Folkpartiet och centern har nu fått ett utmärkt tillfälle att omsätta regeringsdeklarationens tal om samförstånd i praktisk handling. Utformningen av lagregler om bolag och andra juridiska personer är av vital betydelse när det gäller att förebygga ekonomisk brottslighet. Men en ofta förbisedd effekt av de reformer på bolagsrättens område som vi socialdemokrater förordat är deras betydelse för att stärka företagens ställning i olika avseenden. Detta är oerhört väsentligt. De förslag som vi framför när det gäller behovet av kvalificerad revision och ett högre minimibelopp för aktiekapitalet går just ut på att förbättra och stärka småföretagens ställning, att göra dem bättre skickade att överleva i en svår konkurrenssituation. Det är alltså inte enbart de brottsförebyggande aspekterna som är avgörande för våra ställningstaganden, även om de givetvis är mycket väsentliga. Vid flera tillfällen har i socialdemokratiska motioner framförts förslag om en översyn av företagsrevisionen. Vi finner det ur olika synpunkter djupt otillfredsställande att en revisor utses och entledigas av den part i företagen som bär det yttersta ansvaret för den verksamhet som revisorn har till uppgift att granska. Behovet av en självständigare ställning för revisorn i förhållande till styrelse, verkställande direktör och bolagsstämma är emellertid inte det enda skäl som talar för en översyn av företagsrevisionen. Ett effektivare utnyttjande av revisionsfunktionen skulle, som bl.a. tillsynsmyndigheten kommerskollegium påpekat, vara ett viktigt instrument för att motverka ekonomisk brottslighet. Intressentkretsen kring företagen har förskjutits väsentligt, och nya problem i samband med utövande av näringsverksamhet har tillkommit, utan att detta haft sin motsvarighet i en utveckling av revisionens syfte, inriktning och praktiska genomförande. Den översyn av företagsrevisionen som vi nu föreslagit måste således också ta upp frågor som utbildningsbehov för revisorer, rapporteringsmöjligheter, hur revisorns ansvar skall formuleras samt revisionens inriktning, innehåll och omfattning. Några delade meningar om behovet av en sådan översyn borde verkligen inte råda, om man hade som strävan att nå enighet på de här mycket väsentliga punkterna. I Brottsförebyggande rådets promemoria om revisors verksamhet föreslogs bl.a. att kvalificerade, dvs. auktoriserade eller godkända, revisorer borde finnas i alla aktiebolag. Detta förslag avvisades i fjol av den borgerliga riksdagsmajoriteten med motiveringen att tillgången på kvalificerade revisorer var otillräcklig. Vi vet förvisso att tillgången på kvalificerade revisorer är begränsad. Men vi vet också att antalet ökar snabbt och kommer att vara ungefär fördubblat inom sex sju år. Under alla omständigheter torde dagens resurser vara fullt tillräckliga för att vi skall kunna föreskriva att auktoriserad eller godkänd revisor skall kunna utses i alla nystartade aktiebolag. Enligt vår uppfattning kan sedan detta krav utsträckas till samtliga aktiebolag under en övergångstid, som det lämpligen bör ankomma på tillsynsmyndigheten, kommerskollegium, att närmare precisera. All erfarenhet visar att det är i mindre företag som behovet av kvalificerad revision är störst. Undersökningar har gett vid handen att det är i de mindre företagen som den ekonomiska brottsligheten är mest utbredd. Lika klart framstår det att småföretag ofta saknar den ekonomiska kompetens utan vilken ett företag får svårt att överleva och vidareutvecklas. En stor utredning, initierad av statens industriverk för några år sedan, slog sålunda fast att gruppen icke kvalificerade revisorer svarade för 67 96 av revisionerna i blivande konkursbolag. Det borde inte råda några delade meningar om att dessa företag, som är ekonomiskt svaga och som ofta har en otillräcklig ledning, är de som har det största behovet av en granskning av självständiga och kunniga revisorer. Trots detta klart uttalade och av flera tunga remissinstanser, bl.a. revisorernas egna organisationer och tillsynsmyndigheten kommerskollegi um, dokumenterade behov av kvalificerad revision i samtliga aktiebolag motsätter sig den borgerliga utskottsmajoriteten förslaget med hänvisning till osäkerhet om tillgången på kvalificerade revisorer och en from förhoppning att departementschefen skall ta fram underlag under kommande år. Den tredje socialdemokratiska reservation jag tänker ta upp är frågan om minimikapitalets storlek när det gäller aktiebolag. Det är en fråga som vi också vid ett par tillfällen har diskuterat här. Aktiebolagsformen är ju avsedd för större och riskfulla företag. På den punkten torde rätt stor enighet råda. När riksdagen 1973 på socialdemokratiskt initiativ beslutade att minimibeloppet för aktiekapital skulle höjas från 5 000 kr. till 50 000 kr., var de viktigaste skälen härför att skapa ökad säkerhet för att bolaget uppfyller sina förpliktelser mot de anställda, mot samhället och mot borgenärer över huvud taget. Det bör nämnas att förslagets ikraftträdande har uppskjutits flera gånger under de här åren då det varit borgerlig majoritet i riksdagen. Nu skall alltså förslaget om det högre minimibeloppet träda i kraft helt och fullt vid årsskiftet 1981-1982. Men sedan 1973 har penningvärdet försämrats. De 50 000 kronorna är i dag bara ungefär 27 000 kr. i realvärde. Detta innebär att minimikapitalet, om man skall följa med penningvärdesutvecklingen, skulle behöva ligga på drygt 100 000 kr. Brottsförebyggande rådet har bl.a. framhållit att minimikapitalet på 50 000 kr. vid utgången av år 1981 inte är tillräckligt med avseende på aktieägarnas personliga betalningsansvar när det gäller att förebygga att aktiebolagsformen utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Men det finns också från företagsekonomisk synpunkt skäl att höja den här gränsen. Vi vet att det egna kapitalet i många mindre företag är alltför lågt för att ge företaget den finansiella stadga som är så betydelsfull för att företaget skall kunna dels utvecklas, dels bereda trygghet för de anställda, för långivare och för leverantörer. Erfarenheterna har också visat att de bolag som råkat i betalningssvårigheter när det gäller skatter och avgifter nästan undantagslöst har ett för lågt eget kapital. Det finns alltså flera skäl att höja den här gränsen i år, så att man på något sätt anpassar den efter penningvärdesutvecklingen. I det fallet har vi socialdemokrater i utskottet varit öppna för diskussion. Vi har sagt: Nåväl, låt oss acceptera synpunkten att det kanske inte vore lyckligt att indexreglera minimibeloppet för aktiekapitalet. Låt oss i stället ta fasta på det som flera remissinstanser har föreslagit, nämligen att man skall anpassa minimigränsen för aktiekapitalet medt.ex. fem års intervaller. Men inte ens det här försöket från vår sida till en kompromisslösning har man ansett sig kunna acceptera från borgerligt håll. Vi beklagar detta. Vi konstaterar bara att skälen för att höja minimigränsen för aktiekapitalet är lika starka och t.o.m. starkare i dag än tidigare. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna nr 4, 5 och 6.
Fru talman! Vad Bengt Silfverstrand sade om de tre resterande socialdemokratiska reservationerna skall jag inte bemöta — det kommer en senare talare att göra. När det gäller Bengt Silfverstrands synpunkter på trepartiregeringens syn på de här frågorna finns det en del som jag tycker inte får stå helt oemotsagt. Bl. a. kritiserade Bengt Silfverstrand de borgerliga — och han är inte den förste som gör det i den här kammaren, utan åtskilliga socialdemokrater framförde samma kritik under debatten i torsdags — för att man alltid låter rättssäkerhet och skydd för personlig integritet gå före önskemålet om att genomföra olika åtgärder. Nu har jag hört detta så många gånger att jag motvilligt tvingas dra den slutsatsen att socialdemokraterna alltså anser att man lugnt kan eftersätta kravet på rättssäkerhet och skydd för personlig integritet. När det gäller den personliga integriteten vill jag säga att denna är ganska litet involverad i de här frågorna. Men, Bengt Silfverstrand, visst upprätthåller vi från borgerlig sida kravet på rättssäkerhet. Det kommer vi att fortsätta att göra, alldeles oberoende av vad ni framställer för förslag om åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Det är litet betänkligt att den syn på lagstiftning som många tyckte kom till uttryck inte minst under socialdemokraternas sista regeringsår, i början och mitten av 1970-talet, går igen på detta klara sätt — man bara avfärdar viktiga grundläggande principer med att säga att någon hänsyn inte får tas när det gäller att bekämpa ekonomisk brottslighet. Bengt Silfverstrand säger litet ironiskt att justitieministern skriver att BRÅ:s olika förslag är alltför långtgående. Ja visst, men de skall ju vara långtgående. De skall nämligen syfta till att visa på vilka sätt man kan bekämpa ekonomisk brottslighet, icke till att visa vad som är den lämpliga balansen mellan denna strävan å ena sidan och strävan att bevara ett sunt och starkt näringsliv å andra sidan. Inte bara vissa organisationer är kritiska mot BRÅ:s förslag. Jag kan presentera för Bengt Silfverstrand en lång lista innehållande kritik från vad han kallar för rättsvårdande myndigheter. Om Bengt Silfverstrand ville vara vänlig och titta i den proposition som i dag är aktuell, så skulle han när det gäller det betydelsefulla förslaget från BRÅ om förändringar av reglerna vid ordinära konkurser bl.a. finna att rättsvårdande myndigheter som justitiekanslern och Svea hovrätt samt även andra myndigheter är helt emot något sådant. Det beror just på, som jag redan har sagt, att det här utredningsarbetet skall syfta till att belysa en viss typ av åtgärder, hur de kan vidtas och hur de kan utformas. Detta måste sedan balanseras mot andra strävanden, däribland strävandena när det gäller rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten. På den punkten kommer vi aldrig att ge efter, Bengt Silfverstrand.
Fru talman! När det först gäller kraven på rättssäkerhet vill jag säga att socialdemokraterna inte avfärdar — som Joakim Ollén uttrycker det — de grundläggande principerna om rättssäkerhet och personlig integritet. Den avgörande skillnaden är den att vi inte försöker skapa motsättningar mellan kraven på rättssäkerhet och behovet av olika former av brottsförebyggande åtgärder. Vi anser alltså att ett genomförande av våra förslag inte på något sätt innebär en försämring för den seriösa företagsamheten när det gäller rättssäkerhet och personlig integritet. Åtgärderna riktar sig mot ekonomisk brottslighet, således mot företag som inte uppfyller sina förpliktelser mot samhället, mot anställda och mot borgenärer. Däri ligger alltså skillnaden. Jag hoppas att den här distinktionen är tillräcklig för att vi skall kunna förstå varandra. När det sedan gäller BRÅ:s förslag, vilka enligt Joakim Olléns uppfattning är för långtgående, kan det vara av intresse att se vad en i det här sammanhanget mycket initierad part har att säga. Jag avser då kommerskollegium som är den myndighet som har att svara för tillsynen över revisorerna. Man säger om BRÅ-rapporten angående revisors verksamhet att de här ”förslagen måste karakteriseras som ganska konventionella och utgörande endast ett första steg mot det åsyftade effektivare utnyttjandet av revisionsfunktionen”. Det är precis i överensstämmelse med vår uppfattning. Vi säger: O.K., vi kan acceptera förslagen som ett första steg. Men det är ganska orimligt att påstå att förslagen i rapporten om just revision skulle vara långtgående. De är i stället oerhört begränsade, men icke desto mindre välkomna. Till sist något beträffande intresset för ett sunt och starkt näringsliv. Ja, det är ingenting som moderata samlingspartiet har monopol på. Det är en uppfattning som vi, när den uttrycks så allmänt, på alla punkter delar. Den stora och avgörande skillnaden här är att moderaterna när de talar om näringslivet utgår företagarrollen. Men när vi från socialdemokraternas sida talar om näringsliv och företagsamhet, så räknar vi också in andra parter, andraiintressenter i företagen. Vi tycker att exempelvis en revisor skall kunna spela en mycket aktivare roll än som i dag är fallet. Vi tycker också — och det är kanske det mest väsentliga — att löntagarparten skall ha mera att säga till om i företaget.
Fru talman! Det är ju på det sättet att vi har genomfört en rad olika åtgärder i syfte att bl.a. komma åt den ekonomiska brottsligheten och samtidigt kunna skapa smidiga regler för näringslivet. Det är bl.a. därför som den borgerliga majoriteten har krävt att det skall finnas auktoriserade revisorer i alla aktiebolag. Det är därför vi har genomfört förbudet mot fattigkonkurs. Det är därför vi i dag kommer att genomföra förbudet mot fattiglikvidation. Men dessa strävanden måste balanseras mot de andra önskemål som jag tidigare har nämnt. Och om man nu också vill tillgodose intresset av att ha ett väl fungerande näringsliv, är det väl inte så riktigt att bara avfärda näringslivets organisationers olika remissyttranden som någonting man inte skall ta hänsyn till.

Fru talman! Vi negligerar inte näringslivets synpunkter, tvärtom. Om man tar allvarligt på remissverksamheten och skickar ut förslag på omfattande remisser — vilket ofta är fallet och vilket är viktigt att göra i en demokrati — då skall man också lyssna på alla parter. Vi lyssnar på näringslivets organisationer med stort intresse. Vi kan bara konstatera att den borgerliga viljan inte är lika utvecklad när det gäller att lyssna exempelvis på löntagarorganisationerna. Joakim Ollén skall inte komma undan så lätt beträffande de till intet förpliktande fraserna om ett friskt och ekonomiskt starkt näringsliv. Jag skall ta ett litet exempel från vardagen, som visar att man med våra förslag också kan stödja näringslivet genom att exempelvis förstärka revisionsfunktionen i företagen. Det gäller ett privat utvecklingsföretag i nordvästra Skåne med en mycket intressant produkt, som man i framtiden säkert kan komma att sälja i stor utsträckning om man får tillräckliga kapitalresurser. Det här företaget har nu gått i konkurs, och staten, dvs. skattebetalarna och medborgarna, förlorar 22 milj.kr. beroende på att detta företag ur ekonomisk synpunkt skötts på ett otillfredsställande sätt. Man har helt enkelt i detta mycket intressanta företag saknat tillräcklig kvalificerade ekonomer, och revisorerna har som bekant inte tillräckliga befogenheter att gå in och hjälpa till och stödja företag på det sätt som vi menar att revisorerna borde ha möjlighet till. Det är därför vi har föreslagit en översyn av företagsrevisionen. Med andra ord: De socialdemokratiska förslagen om en förstärkning av revisorsfunktionen, utvidgade befogenheter för revisorerna, syftar just till att stärka företagen — inte minst de mindre företagen.

Fru talman! Några av motionskraven och av dessa föranledda reservationer från lagutskottets socialdemokrater berör frågor som har behandlats och avvisats här i kammaren så sent som i höstas. Det gäller frågan om översyn av företagsrevisionen, som behandlas i reservation 4, om revisors kompetens, som behandlas i reservation 5, samt frågan om aktiekapitalets storlek, som tas upp i reservation 6. Jag vill kortfattat ge utskottsmajoritetens synpunkter på de här frågorna. I motionen 1579 av Jan Bergqvist m.fl. krävs att riksdagen begär en översyn av företagsrevisionen. Samma krav avvisades som nämnts senast i höstas. Mot avstyrkandet av motionen reserverar sig även nu socialdemokraterna. De vill ha en utredning, som bl.a. skulle ta upp frågan om vem eller vilka som skall utse revisorer i aktiebolag, revisorernas utbildning, ökad tillsyn samt förutsättningarna för en långtgående upplysningsplikt gentemot det allmänna. Utskottsmajoriteten har tidigare betonat vikten av att revisorn intar en självständig ställning gentemot dem vilkas räkenskaper han skall revidera och gentemot bolagsstämman. Men för den skull vill vi inte stödja förslaget om att något utomstående organ skall utse revisorerna. Såvitt framgår av BRÅ:s undersökningar har nuvarande ordning inte inneburit några mera betydande nackdelar när det gäller revisorernas möjligheter att opartiskt granska företagen. Det bör samtidigt påpekas att det är svårt att utan omfattande byråkrati finna alternativa former för utseende av revisorer. För något år sedan föreslog socialdemokraterna att länsstyrelsen skulle utse revisorer i alla aktiebolag, men den ståndpunkten synes man nu ha frångått. En översyn av vissa delfrågor i företagsrevisionskomplexet har påbörjats inom företagsobeståndskommittén. Ett visst reformarbete bör även kunna göras inom ramen för kommerskollegiets tillsynsverksamhet, vilket kollegiet självt framhöll i sitt remissyttrande över motsvarande motionskrav i fjol. Det kan även påpekas att i proposition med förslag till lag om handelsbolag föreslogs — vilket nu genomförts — en viss utvidgning av revisors uppgiftsskyldighet. Liksom tidigare anser vi i utskottsmajoriteten att det inte finns anledning att begära en översyn av företagsrevisionens innebörd och inriktning. I reservation 5 föreslår socialdemokraterna att riksdagen nu genom direkt lagändring skall besluta att alla fr.o.m. den 1 januari 1982 nystartade aktiebolag skall ha auktoriserad eller godkänd revisor. Jag vill med anledning av att frågan om kvalificerade revisorer nu åter tas upp erinra om att riksdagen i höstas på lagutskottets förslag framhöll att det är angeläget att kvalificerade revisorer finns i alla aktiebolag och att därför frågan om att införa kvalificerade revisorer snarast bör övervägas på nytt. Det var ett uttalande som riksdagen på utskottets förslag gav regeringen till känna. Men innan ett beslut fattas om kvalificerade revisorer i alla aktiebolag måste man veta att det verkligen finns tillräckligt många revisorer att tillgå. Vi vet inte heller hur många aktiebolag som kommer att finnas efter årsskiftet sedan alla aktiebolag skall ha höjt sitt aktiekapital till minst 50 000 kr. Riksdagens tillkännagivande till regeringen i höstas omnämns i proposition 146, som behandlas i föreliggande betänkande. Bengt Silfverstrand sade nyss att vi hade en from förhoppning om att regeringen kanske skulle se på detta. Jag vill därför citera vad dåvarande justitieministern skriver i propositionen. Han framhåller där att han tidigare har gjort ett principuttalande om att kvalificerad revisor på sikt bör krävas i alla aktiebolag. Han hänvisar även till lagutskottets och riksdagens uttalande i höstas, och han säger vidare: ”Jag har för avsikt att återkomma i denna fråga sedan kravet på ett aktiekapital om 50 000 kr. har slagit igenom. Under år 1981 kommer jag även att se till att underlag tas fram för en bedömning av tillgången på kvalificerade revisorer under kommande år. Frågan om införandet av kvalificerad revision i alla aktiebolag får sedan avgöras med beaktande av tillgången på kvalificerade revisorer i förhållande till antalet aktiebolag.” Jag tycker, Bengt Silfverstrand, att detta inte är att ha fromma förhoppningar om att det skall göras någonting. Det är klart belägg för att regeringen prövar dessa frågor på det sätt som riksdagen uttalade sig för i höstas. Av denna anledning kan vi inte nu ställa oss bakom det socialdemokratiska förslaget att riksdagen genom viss lagändring nu skulle ändra kraven på revisorskompetens. Fru talman! År 1973 fattade riksdagen beslut om att lägsta aktiekapital för aktiebolag skulle höjas från 5 000 till 50 000 kr. För nystartade aktiebolag trädde lagen i kraft ganska snart, men för äldre bolag fastställdes en övergångstid. Genom senare beslut har denna övergångstid utsträckts till den 31 december i år. Men redan innan höjningen hunnit att helt tillämpas krävs i reservation 6 att riksdagen skall uttala sig för fortsatt höjning av lägsta aktiekapital. Däremot har reservanterna inte fullföljt kravet i den socialdemokratiska motionen 904 om att aktiekapitalet skulle anpassas efter basbeloppets ändringar — Bengt Silfverstrand framhöll nu, trots att han är motionär, att det kanske inte är en så lycklig lösning, men i reservationen yrkas ändå att riksdagen skall göra ett uttalande i frågan. Självklart kommer 50 000 kr., om penningvärdeförsämringen fortsätter, i framtiden att anses för lågt och höjningar bli erforderliga. Sådana överväganden kommer säkerligen framtida regeringar att göra helt oberoende av några riksdagsuttalanden. Vi kan därför inte finna någon anledning till att riksdagen nu skulle göra ett uttalande om höjning av lägsta aktiekapitalet. En annan och viktig fråga när det gäller aktiekapitalets storlek är om vi i framtiden skall ha samma regler för de mindre företagen som för de stora. Bolagskommittén framlade 1978 ett förslag om andelsbolagsform för de mindre företagen, samtidigt som aktiebolagsformen skulle förbehållas de större företagen. Kommittén föreslog att lägsta aktiekapital i andelsbolagen skulle vara 20 000 kr., medan det i aktiebolagen skulle höjas till hela 125 000 kr. Även om andelsbolagsformen inte har införts, finns det anledning att i fortsättningen överväga i vad mån man skall ha särskilda regler för mindre företag och andra för större företag. Därför uttalade utskottsmajoriteten redan i höstas att det kan vara motiverat att man vid en anpassning av aktiebolagslagens regler till verksamheten i de största företagen och införande av särskilda regler för de mindre företagen kan höja den undre gränsen för aktiekapitalet relativt kraftigt. Frågan om aktiekapitalets storlek i framtiden är alltså inte enbart en fråga om att anpassa det efter inflationstakten utan också om vi skall ha skilda regler för större och mindre företag. Några uttalanden från riksdagens sida bör därför enligt majoriteten inte göras nu, särskilt som det är en komplicerad fråga och bindningar inte bör göras på ett så här tidigt stadium.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
Fru talman! Martin Olsson bekräftade just de farhågor jag framförde i mitt inledningsanförande, där jag sade att utskottet på många punkter uttalar sig positivt om förslagen. Martin Olsson formulerade det ungefär så här, att det är viktigt att revisorn intar en självständig hållning gentemot dem han skall kontrollera och att det är angeläget att vi får kvalificerade revisorer i samtliga aktiebolag. Sedan kom det, precis som jag påpekade: Med — den obotfärdiges förhinder! — detta kan vi inte göra därför att företagsobeståndskommittén håller på att titta på frågan om opartisk revision. Departementschefen skall återkomma med förslag om kvalificerade revisorer i samtliga aktiebolag, och då skall man först ta fram ett underlag. Men nu är det ju på det sättet att de som har den bästa överblicken när det gäller att bedöma tillgången på revisorer och det antal vi kan förväntas få inom en nära framtid har sagt att åtminstone när det gäller nystartade aktiebolag skulle man redan i dag kunna gå över till att ställa kravet att det där skall finnas kvalificerade revisorer. Det är så att säga huvudyrkandet i vårt förslag. Sedan vill jag tillägga att vi också har sagt att när det gäller samtliga aktiebolag är vi medvetna om att det kan behövas en övergångstid. Vi föreslår att man skall överlåta till tillsynsmyndigheten, kommerskollegium, att bedöma hur lång den övergångstiden behöver vara. Med andra ord: med litet god vilja hos exempelvis centerpartiet och med litet självständigare hållning från det partiets sida i sakfrågorna hade det varit fullt möjligt att genomföra det här förslaget, som är synnerligen nyanserat. Några ord också om minimikapitalet för aktiebolag, som ju har varit oförändrat under en mycket lång period. Det var just för att hitta en möjlighet att komma överens som vi frångick det ena alternativet i motionen, nämligen att man skulle anpassa aktiekapitalet efter penningvärdeförsämringen och knyta det till basbeloppet. Det andra alternativet var att man skulle räkna upp kapitalet med vissa intervaller, exempelvis vart femte år. Vi gjorde alltså ett försök även på den här punkten att hitta en gemensam nämnare under utskottsbehandlingen, men icke heller det har centerpartiet kunnat gå med på. Vi kan alltså konstatera behovet av att skapa nya företag i vårt samhälle, och detta kommer icke på något sätt att försvåras av det förhållandet att vi nu höjer minimikapitalet ytterligare. Som väl också Martin Olsson har kunnat iaktta sker det nämligen en ganska omfattande nybildning av aktiebolagf. n., vilket är bra. Och till allra sist: Ingen seriös företagare kommer att hindras att starta företag genom höjningen till 50 000 kr.
Fru talman! Vad gäller aktiekapitalet behandlade jag den frågan från de utgångspunkter vi har. Det genomförs nu en höjning, och det finns ingen anledning för riksdagen att göra ett uttalande om fortsatta höjningar. Oberoende av vilka regeringar vi har i framtiden är det ju en självklar uppgift för dem att pröva lämpligheten av höjningar av lägsta aktiekapitalet med hänsyn till penningvärdesförsämringen. Men en större fråga är samtidigt: Skall vi i framtiden har lika regler för de allra minsta företag som drivs i aktiebolagsform och de riktigt stora företagen? Jag hör till dem som lutar åt uppfattningen att det är värdefullt, om vi i framtiden kan få olika regler för olika företagstyper. Om vi skall ha andelsbolagsformen eller om vi inom ramen för aktiebolagslagen skall ha variationsmöjligheter för stora och små företag får självfallet övervägas. Hur det lägsta aktiekapitalet skall bestämmas i framtiden är alltså ett större och vidare problem än enbart en fråga om att följa basbeloppets ändringar. När det gäller kvalificerade revisorer är det självfallet inte fråga om någon ovilja från vår sida. Vi har vid flera tillfällen uttalat vikten av att få kvalificerade revisorer i alla aktiebolag. Men jag anser att varje beslut som fattas här i riksdagen måste vara väl underbyggt, att man måste veta att det finns möjligheter att genomföra det osv. Eftersom Bengt Silfverstrand i sitt huvudanförande talade om en from förhoppning om att det skulle göras någonting åt denna fråga citerade jag i mitt inlägg vad dåvarande departementschefen anförde i propositionen. Det är klart och otvetydigt att det under det här året görs en översyn och beräkning av hur stor tillgången på kvalificerade revisorer är och om den står i rimlig proportion till antalet aktiebolag, för att vi inom ett eller annat år skall kunna införa regler med krav på kvalificerade revisorer i alla aktiebolag. Det är det vi strävar efter, Bengt Silfverstrand, både från ert håll och från vårt. Frågan är bara om riksdagen efter att i höstas ha gjort ett tillkännagivande för regeringen nu helt plötsligt skall ändra aktiebolagslagen på den här punkten samtidigt som regeringen prövar det som riksdagen har gjort ett uttalande om.
Fru talman! Regeringen måste vid en bedömning av tillgången på kvalificerade revisorer vända sig till bl.a. kommerskollegium och Föreningen Auktoriserade revisorer för att få ett underlag. Och de har redan lämnat besked och sagt att antalet kvalificerade revisorer åtminstone räcker till för att vi för alla nystartade företag skall kunna genomföra den av oss föreslagna reformen. Vi har alltså redan det här underlaget. Låt mig sedan bara helt kort hänvisa till en ganska intressant sammanställning som kommerskollegium gjort över sin tillsynsverksamhet. Kommerskollegium konstaterar att man i dag saknar de resurser som man måste ha för att kunna bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. Under dessa omständigheter hälsar kommerskollegium en översyn med tillfredsställelse — ja, man uttrycker sig försiktigt och säger att man inte motsätter sig en översyn av företagsrevisionen. Det hela bygger alltså på vilka resurser man kan ge de tillsynsutövande myndigheterna. Jag vill till sist när det gäller minimikapitalets storlek i aktiebolag konstatera att all seriös företagsverksamhet utan svårigheter kommer att genom lån eller på annat sätt få tillgång till ett aktiekapital på 50 000 kr.
Fru talman! Först några ord om revisorerna. Det väcktes i fjol socialdemokratiska motioner med krav på översyn av företagsrevisionen. Vi remitterade motionerna till kommerskollegium, till Föreningen Auktoriserade revisorer och till Svenska revisorssamfundet. Bengt Silfverstrand använde själv uttrycket att kommerskollegium inte ville motsätta sig en utredning, och det visar väl inte precis på att vederbörande ämbetsverk med entusiasm såg fram mot en utredning. Verket visade i stället tveksamhet till om det kunde bedömas erforderligt med en sådan. De båda revisorsorganisationerna ställde sig negativa till förslaget om utredning. Kommerskollegium framhöll i remissyttrandet att kollegiet inom ramen för sin tillsynsverksamhet i viss mån kunde uppfylla en del av de krav som tagits upp i motionerna. Inte heller i de här frågorna råder det några större meningsskiljaktigheter, tror jag. Det är bara så att socialdemokraterna ständigt velat upprepa detta krav på en översyn av revisorernas verksamhet, medan vi från vårt håll varje år har redovisat vad som sker och vad som planeras. Vi anser inte att det finns anledning för riksdagen att särskilt begära en översyn.

Fru talman! Som utskottet framhåller i det föreliggande betänkandet har associationsrätten under hela 1970-talet varit föremål för ett fortlöpande reformarbete. Vi har en fått en ny aktiebolagslag, som trädde i kraft den 1 januari 1977. Vi har få en höjning av den undre gränsen för aktiekapitalet från 5 000 till 50 000 kr. Denna lägsta gräns på 50000 kr. måste alla aktiebolag ha efter den 1 januari 1982. Vi har vidare fått ny lag om handelsbolag och enkla bolag och i samband därmed lag om årsredovisning i vissa företag. Den lagstiftningen träder i kraft den 1 juli i år. Utöver detta kan man också erinra om att vi fått en genomgående revision av konkursrätten och i samband därmed nya bestämmelser om s.k. konkurskarantän. I de båda propositioner som vi nu behandlar föreslås, som framgått av debatten här, dels i proposition 146 att de s.k. fattiglikvidationerna när det gäller aktiebolag skall avskaffas, dels i proposition 84 att ändringar i aktiebolagslagen skall genomföras som innebär en anpassning till de nya regler som kommer att införas genom utsökningsbalken — alltså den lagbalk som riksdagen antog i förra veckan. I anslutning till behandingen av de här två propositionerna behandlar lagutskottet också ett antal motioner, dels de två motioner som har väckts med anledning av propositionerna, dels sju motioner som väcktes under den allmänna motionstiden. Debatten i dag har hittills rört propositionerna och de nämnda motionerna. Jag skall därför i stället koncentrera uppmärksamheten på några principiella synpunkter på associationsrätten som sådan. Trots den lagstiftning vi har — aktiebolagslagen, handelsbolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar — förekommer en omfattande verksamhet i former som inte är reglerade i lag. Jag tänker då närmast på den omfattande verksamhet som bedrivs av s.k. ideella organisationer och stiftelser av skilda slag. Dessutom bör tilläggas att en del verksamheter måste ske i felaktig form därför att vi för många företag saknar en lämpligt avpassad bolagsform. Jag tänker då på de många små företag för vilka vi saknar en bra bolagsform. De måste nu använda sig av aktiebolaget som verksamhetsform, även om denna i många fall måste anses vara mindre väl lämpad för dessa småföretag. Det är således uppenbart att situationen inte är helt tillfredställande. I ett särskilt yttrande till lagutskottets betänkande har jag också tagit upp några av de här frågorna. Både från den enskildes och från samhällets synpunkt är det angeläget att det finns i varje fall minimiregler för såväl verksamheten som för revision och kontroll av verksamheten, när verksamheten når en viss omfattning. Jag kan i och för sig föstå dem som hävdar ståndpunkten”att man inte skall ha någon lagstiftning förs.k. ideella organisationer.

Därmed har jag inte, fru talman, sagt att jag själv i dag skulle vara beredd att utan vidare godta en lagstiftning om ideella organisationer. Vad jag vill understryka är att när man kräver statliga ingripanden och åtgärder i fråga om aktiebolagen bör man inte glömma bort den här mycket stora verksamhetsdelen. Kräver man ökat samhällsinflytande och samhällskontroll, måste man naturligtvis göra det för alla olika typer av verksamheter. Och jag bortser inte från att det i ett läge med ständigt allt fler och allt slugare uttänkta vägar för kringgående av exempelvis vår skattelagstiftning kan bli nödvändigt att också öka samhällets arsenal av åtgärder. För den laglydige upplevs alla sådana här åtgärder som besvärande ingrepp, men jag hoppas ändå att man kan påräkna förståelse för samhällets och helhetens skull. I flera av de motioner som behandlas i betänkandet krävs utredningar och förslag om olika åtgärder riktade mot aktiebolagen. Dessa motioner avvisas av utskottets majoritet — det har redovisats tidigare — och jag ansluter mig till majoritetens bedömning. Det sitter i dag några utredningar, vilkas resultat det finns all anledning att avvakta. Jag tänker då närmast på Kooperationsutredningen och stiftelseutredningen. Båda dessa avser att slutföra sitt arbete inom kort. Dessutom har den nya aktiebolagslagen varit i kraft så kort tid att det finns anledning att avvakta ytterligare en tid. Med detta har jag således inte tagit avstånd från tanken på att man framdeles måste pröva frågorna om en översyn av aktiebolagslagen och samtidigt också en översyn av de associationsrättsliga förhållandena även för verksamhet som i dag bedrivs i former som inte har någon laglig reglering.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

Fru talman! Vi har i svensk aktiebolagslagstiftning ett dubbelt problem. För det första har vi en aktiebolagslag som gör att såväl cykelreparatören som Volvo inordnas under samma lag. Rimligen måste ett mycket stort företag skötas på annat sätt — med större krav på insyn och reglering — än ett mycket litet. Detta tar man bara begränsad hänsyn till i lagen. För det andra är aktiebolagslagen illa anpassad till de krav som måste ställas på de största företagen. Främst gäller det att den väsentliga frågan om de anställdas inflytande inte alls är reglerad i aktiebolagslagen —den reglerar i stället förhållandena mellan olika kapitalägare. När det gäller behovet av en speciell lagstiftning för små företag, som Bernt Ekinge också berörde, är det främsta kravet att den skall vara enklare än den nuvarande aktiebolagslagen. Det är avgörande för marknadsekonomins fortlevnad att det går lätt att starta nya företag. Nackdelen med det förslag om s.k. andelsbolag som lades fram för något år sedan var att det snarast var krångligare än dagens lagar. Det finns ytterligare ett skäl för att ha olika lagar för små och stora företag, nämligen att det faktum att samma lag gäller ett mycket stort och ett mycket litet företag troligen har medfört att onödigt stora bördor har lagts på de minsta företagen. Vi har väl i det här huset en litet olycklig tendens att när vi hör ordet företag alltför ofta tänka på L M Ericsson eller ASEA. När nya uppgiftsskyldigheter läggs på företagen hamnar de i praktiken inte bara hos storföretagens avdelningar för samhällskontakt utan också hos den lille företagaren, som får ta nätterna till hjälp för att fylla i blanketterna. Också behovet av att lätta på bördorna för de minsta företagen talar för att vi delar upp lagstiftningen. Aktiebolagslagen, som trädde i kraft 1976, var föråldrad redan när den antogs. Det föredragande statsrådet erkände att lagen var såväl verklighetsfrämmande som föråldrad. Det som gjorde och gör aktiebolagslagen verklighetsfrämmande är att den inte behandlar de anställdas rätt till inflytande i företagen. Riksdagen tvingades t.ex. redan under aktiebolagslagens första år att fatta beslut om avvägningen mellan medbestämmandelagstiftningen och aktiebolagslagen. Att aktiebolagslagen inte reglerar de anställdas rätt till medbestämmande i företagen innebär bl.a. att styrelsen är ansvarig inför bolagsstämman, där bara ägarrepresentanter sitter, medan några styrelsemedlemmar — de anställda — väljs av helt andra än bolagsstämman. Dagens aktiebolagslag är föga anpassad till företagsdemokratiska krav. Detta kritiserades redan under remissbehandlingen av aktiebolagslagen, framför allt av LO och TCO, som båda var oroliga för att lagen skulle försvåra det företagsdemokratiska reformarbetet. Från folkpartistiskt håll har vi under fyra fem års tid varje år motionerat om en utredning om en ny aktiebolagslag. Vi vet att ett sådant utredningsarbete är tekniskt och juridiskt komplicerat och rimligen kommer att ta sin tid. Därför är det bra om man kan starta utredningsarbetet nu. Med litet olika formuleringar har utskottet valt att svara ”att tiden inte är mogen”. Tiden tycks mogna tämligen långsamt för lagutskott. Nu liksom förra året utgår man från att regeringen uppmärksamt följer frågan. Det utgår också jag från att regeringen gör. Bättre vore om regeringen så småningom sätter i gång med ett reformarbete. Bland de reformer som vi har aktualiserat är att vi i de allra största företagens ledningsorgan i framtiden skulle få lika ställning mellan arbete och kapital, s.k. paritetsrepresentation. Folkpartiet drev en gång — under många år helt ensamt — tanken på att de anställda skulle få plats i företagens styrelser. Det är en av folkpartiets politiska framgångar att den reformen nu är genomförd och allmänt omfattad. Tanken på en paritetsrepresentation är principiellt sett näraliggande. Den skulle innebära att de parter som satsar i företagen — de anställda med sina jobb och ägarna med sina pengar — får dela på inflytandet. Inga beslut skulle kunna fattas mot endera partens vilja. Inom den tyska koloch stålindustrin finns sedan 1951 paritetsrepresentation. Inom EG utgår förslaget till ett särskilt Europabolag från tanken på paritetsrepresentation. I Storbritannien lade för fyra år sedan den s.k. Bullock-utredningen fram förslag om paritetsrepresentation i alla företag med mer än 2 000 anställda. Litet förenklat finns det två principer för inflytande för de anställda. Den ena innebär att arbetsgivare och arbetstagare ses som två helt motsatta parter, med begränsade gemensamma intressen. Medinflytande nås då genom olika typer av kollektivavtal, genom förhandlingssystemet i MBL och i sista hand genom fackföreningsfonder. Den andra synen utgår ifrån att löntagare och kapitalägare har ett långsiktigt gemensamt intresse av företagens framtid. Det är då naturligt att båda parter sitter med i företagens olika beslutsorgan. Det är den tanken som ligger bakom företagsnämnder och styrelserepresentation för de anställda. Det är beklagligt att fackföreningsrörelsen och i viss mån även Arbetsgivareföreningen tycks inordna sig i den första kategorin, där man ställer anställda och ägare emot varandra. LO har bl.a. dragit sig ur en rad partssammansatta organ. För oss som är anhängare av marknadsekonomin kan en vidgad styrelserepresentation vara positiv. Därigenom förankras besluten hårdare i det lokala företaget. Det blir inte centrala fonder, styrda från Norra Bantorget eller någon annan stans ifrån, som skall besluta över produktionen. Löntagarna blir också ansvariga för att företaget fungerar inom marknadsekonomin. Vi skall komma ihåg att Sverige behöver mera av marknadsekonomi och mera av konkurrens. Då minskar också utrymmet för mer eller mindre godtyckliga beslut inom företagen. Jag kan naturligtvis också se betydande risker med en paritetsrepresentation. Om en utvidgad styrelserepresentation kombinerades med ett kraftigt ägarinflytande för de anställda som kollektiv, skulle alla större svenska företag snabbt bli löntagarstyrda. Det är bra om vi får en större andel löntagarägda företag i Sverige, men om alla företag i praktiken kontrolle rades av de anställda, skulle det bli svårt att generera nytt kapital, och produktionsapparaten skulle brytas ned. Det måste därför göras klart att reformer av aktiebolagslagen i riktning mot ökat löntagarinflytande kräver att aktieägarnas rättigheter bättre tas till vara än som sker i dag. Professorn i finansrätt Gustaf Lindencrona har i sin bok Arbetstagare och aktieägare i aktiebolagsstyrelser visat att det är möjligt att förena ett ökat löntagarinflytande med stimulerat privat aktieägande, även om det också kräver åtskilliga ändringar i aktiebolagslagen. Det finns vidare en icke obetydlig risk att paritetsrepresentation skulle leda till tröghet och fastlåsningar i styrelsearbetet. Beslut i en paritetisk styrelse måste också alltid ta över MBL, vilket i sin tur kräver ändringar i medbestämmandelagstiftningen. Till sist går paritetsrepresentation självfallet inte att förena med löntagarfonder enligt den modell som förespråkats av LO och socialdemokratin. De modeller som föreslagits från det hållet har inneburit att alla större svenska företag på ett decennium skulle få en och samma dominerande ägare. Folkpartiet har därför inte krävt att paritetsrepresentation skall införas. Vi har enbart sagt: Detta är en intressant tanke — låt oss utreda den! Låt oss se på erfarenheterna från utlandet! Låt oss ta reda på hur man resonerat i EG! Låt oss fundera på hur ökad styrelserepresentation går att förena med MBL! Detta modesta utredningskrav har lett till en frenetisk kampanj från Svenska arbetsgivareföreningen och dess kampanjtidning. Den häftiga reaktionen från Arbetsgivareföreningen har haft litet skrämmande drag. Det är en sak att Arbetsgivareföreningen är negativ till förslag som har till syfte att i grunden förändra spelreglerna i ekonomin. Men ett utredningskrav som syftar till att ett företags egna anställda skall få mer inflytande — är det så farligt? Låt säga att vi skulle införa förvaltningsråd i företagen — ett organ mellan bolagsstämman och den mer expertbetonade styrelsen. Ett sådan förvaltningsråd har föreslagits bl.a. av en grupp företagsledare inom Studieförbundet Näringsliv och samhälle. Låt säga att dessa förvaltningsråd skulle bestå av en tredjedel ägarvalda, en tredjedel löntagarvalda och en tredjedel personer som är valda av båda parter gemensamt och att detta organ skall diskutera långsiktig politik för företagen, fatta beslut i större och principiella frågor, osv. Vore det så farligt? Så farligt att det inte ens får utredas? Att inte föroch nackdelar systematiskt får tas fram? Arbetsdemokratin i Sverige hotar ibland att bli en arbetsbyråkrati. MBL-systemet blir ofta alltför krångligt, flyttar ut besluten utanför företagen och fördröjer besluten. Om man vill göra något åt det är det nödvändigt att på något annat sätt öka de anställdas inflytande. När Arbetsgivareföreningen med bestämhet säger nej till varje sådant förslag —t.o.m. om det har formen av ett endast försiktigt formulerat krav på utredning — gör det mig orolig för storföretagens framtid. En förutsättning för företagens framgång i en demokrati är att de upplevs ha legitimitet. En sådan legitimitet kan uppstå genom effektiv konsumentstyrning, genom ett brett ägande och genom Lönesumman är i dag den helt dominerande kostnadsposten för svensk industri. I detta ligger också att engagemanget från de anställda är den viktigaste möjligheten till effektivisering av svensk industri. Då måste vi också ta till vara de chanser till engagemang som det innebär att öka de anställdas inflytande.
Fru talman! Olle Wästberg talade mycket om folkpartiets motioner under de senaste åren. Folkpartiet har krävt en översyn av aktiebolagslagen, sade han. Ser man tillbaka på vad som verkligen har hänt i riksdagen, finner man att det finns anledning för Olle Wästberg att i fortsättningen tala med något mindre bokstäver. Förra året, när vi här i riksdagen behandlade ett lagförslag om handelsbolag, hade folkpartiet en motion där man krävde en översyn av aktiebolagslagen. Den motionen hade vid det tillfället nyligen behandlats på folkpartiets landsmöte. Men bara några veckor senare yrkade folkpartiets egna ledamöter i lagutskottet avslag på motionen. Detsamma har skett i dagens ärende. Där har den borgerliga majoriteten, inkl. folkpartiets ledamöter, i lagutskottet yrkat avslag på sin egen motion. Jag vill till Olle Wästberg bara säga att det alltså inte är lagutskottet som sådant som är motståndare till en översyn av olika lagar. Problemet tycks ligga helt inom folkpartigruppen.
Fru talman! Både Bernt Ekinge och Olle Wästberg har anlagt en rad intressanta synpunkter på det associationsrättsliga regelsystemet. Bernt Ekinge sade bl.a. — det noterade jag med stort intresse — att avsaknaden f. n. av lagstiftning beträffande ideella föreningar kanske inte skall bestå i evig tid utan att man så småningom bör glida in i ett system med någon typ av regler även för ideella organisationer. Det är ett krav som vi i moderata samlingspartiet ställt i många år ,i syfte att skydda enskilda medlemmar i olika hänseenden. I frågan om en uppdelning av aktiebolagsformen är vi nog överens om att det finns mycket som talar för att man på sikt skall göra en åtskillnad mellan reglerna för de mindre företagen och reglerna för de verkligt stora företagen. Jag har egentligen inte på någon punkt någon erinran mot vad Bernt Ekinge och Olle Wästberg i Stockholm sade på den punkten. Det är ju redan i dag på det sättet att när det gäller de allra största företagen så finns det i realiteten en stor mängd börsregler, börskontrakt, som styr de större företagens verksamhet eller i vart fall deras beteende gentemot allmänheten i en rad viktiga hänseenden. Det finns mycket som talar för att man skulle överväga att kanske bygga in de reglerna i en lagstiftning som är direkt anpassad till de s.k. marknadsbolagen, alltså de som verkligen vänder sig till allmänheten i sin strävan att erhålla kapital, detta till skillnad från de mindre företagen som präglas av en slutenhet och som till sin karaktär påminner om handelsbolag på det sättet att det är ett fåtal delägare som sinsemellan har beslutat att driva en viss näringsverksamhet. De vill hålla delägarekretsen sluten. Just den här delägarkretsens slutenhet var vad förslaget till andelsbolagslag byggde på. Jag tror att det finns mycket som talar för att man skall hålla fast vid den tanken i en framtida reformering på det här området. Jag tror alltså att det här kommer så småningom, och jag tror också att det finns skäl för oss att se på vad som händer ute i Europa på detta område när vi tar ställning till hur och när vi skall gå in för en uppdelning av den nuvarande aktiebolagslagen. När det emellertid gäller Olle Wästbergs i Stockholm argumentation för paritetsstyrelse tror jag att det finns anledning att protestera. Det är visserligen sant att det här förekommer i Tyskland, dock med mycket blandade erfarenheter. Man skall också när det gäller Tyskland komma ihåg att man där inte har en styrelse av den typ som vi har, utan man har två olika sorters styrelser: ett översiktsråd eller vad man vill kalla det och en mera verkställande styrelse. I Sverige har vi ju systemet så uppbyggt att styrelsen är bolagets organ. Det är det organ som företräder bolaget i olika hänseenden, och då är det ju oerhört viktigt att ägarna av bolaget har någonstans där de så att säga har möjlighet att fatta beslut om bolagets policy i olika hänseenden. De har inte den möjlighet som de fackliga organisationerna har att i en förening vid sidan om träffas och fatta beslut om hur man skall agera och vilken inställning man skall hai olika frågor. Det talar mycket emot att man i vart fall i system av den typ som vi har i Sverige skulle ha paritetsrepresentation i styrelsen. Jag tror alltså inte på den idén, men väl på tanken att på sikt och gärna i samverkan med vad som sker i EG få fram en uppdelning av den nuvarande aktiebolagsformen. Sist och slutligen! Olle Wästberg i Stockholm sade att har man paritet kan det vara ett argument mot löntagarfonder, eftersom det inte går att förena löntagarfonder med system med paritet. Nog tycker jag att det är att krångla till den för oss, som jag förutsätter gemensamma, viktiga och avgörande kampen mot fackföreningsägda löntagarfonder att för den sakens skull kräva paritetsstyrelser.

Fru talman! Först till Lennart Andersson. Socialdemokraterna har vad jag vet inte reserverat sig för en översyn av aktiebolagslagen. Utskottet har då sagt att man förutsätter att regeringen följer dessa frågor och tar de initiativ som är nödvändiga. Jag menar att ett nödvändigt initiativ är att man tillsätter en utredning om en ny aktiebolagslag. Joakim Ollén har naturligtvis rätt när han säger att det i praktiken finns ett komplex av överenskommelser och lagar, som nästan bildar en storföretagslagstiftning. Framför allt gäller det börskontrakten. Men det som inte är tillgodosett i det komplexet av regler är just företagsdemokratiaspekten, nämligen de anställdas inflytande och möjligheten att vidga de anställdas inflytande. Skall det gå så långt som till en paritetsrepresentation, så måste det ske inom ramen för en förändring av bolagsorganen i de största företagen, så att man får någon typ av förvaltningsråd. Moderaterna och Joakim Ollén är med all rätt skeptiska och negativa till löntagarfonder av den modell som lanserats av LO och socialdemokratin. Man är också på moderat håll, om jag fattat saken rätt, skeptisk till MBL i den praktiska utformning denna i dag fått. Nu vill man inte ens utreda frågan om paritetsrepresentation. Jag vill då fråga, eftersom detta är ett av de få tillfällen vi har att diskutera arbetsdemokrati i riksdagen: Vad vill man då på moderat håll? Vill man bara minska de anställdas inflytande i företagen eller har man någon tanke på att på något område öka det?
Fru talman! Innan debatten avslutas är det en sak som jag särskilt vill påpeka. Utskottets vice ordförande, Bernt Ekinge, betonade i sitt inlägg rätt kraftigt nödvändigheten av att vi skulle få en lagstiftning för ideella föreningar här i landet. Han ville också göra gällande, att krävde man en översyn av aktiebolagslagen och samhällets ingripande när det gäller olika lagar, skulle det förutsätta en lagstiftning också för ideella föreningar. Först vill jag konstatera att det ämnet helt ligger utanför dagens debatt. Det andra är att Bernt Ekinge omedelbart fick ett mycket positivt gensvar från moderaternas talesman, Joakim Ollén. Jag vill fortfarande hävda att från vår partigrupps sida är vi inte intresserade av någon lagstiftning för de ideella föreningarna, utan vi vill slå vakt om våra svenska folkrörelser och ideella föreningar. De skall få verka fritt. Sådana uttalanden har vi gjort tidigare i lagutskottet, och vi har ingen annan uppfattning i dag.
Fru talman! Kort två saker! Det är intressant att konstatera att Olle Wästberg i Stockholm faktiskt går ifrån tanken på paritetsstyrelser inom ramen för det nuvarande svenska associationsrättsliga systemet och börjar tala om andra styrelseformer, olika råd av den typ man har exempelvis i Tyskland eller vad det nu kan vara fråga om. Eftersom ingen annan har varit för tanken i den här riksdagen, i något utskott eller någon annanstans, innebär det att tanken på paritet i svenska bolagsstyrelser i dess nuvarande utformning är död. Det noterar jag med intresse. Sedan ställde Olle Wästberg i Stockholm en fråga till mig, som närmast gav intryck av att han ville göra det här till en tävlan om vem som var mest för medbestämmande och för de anställdas inflytande. Men Olle Wästberg säger själv att om man skall ha paritet så bleve det ändringar i medbestämmandelagen. Var han själv slutar efter den cirkusen är ju lite svårt att veta. Så menar Olle Wästberg att vi moderater skulle vara motståndare till MBL, allså att vi bara skulle vilja minska och inte öka någonstans. Men det bygger på den felaktiga föreställningen att vi verkligen skulle vara motståndare till medbestämmandelagen. Vi har kritiserat den i vissa hänseenden. Dagens ämne medeger inte att vi tar upp den debatten. Det vet Olle Wästberg mycket väl, men det är ju inte detsamma som att vi skulle vara motståndare till medbestämmande i företagen på någon nivå. Det vet Olle Wästberg också mycket väl.
Fru talman! Jag vill bara erinra Lennart Andersson om vad jag verkligen sade, så att han inte lägger in mer i mitt anförande än vad jag gav uttryck för. Det finns ju understundom en viss benägenhet att göra det. Jag sade nämligen: Därmed har jag inte sagt att jag själv i dag skulle vara beredd att utan vidare godta en lagstiftning om ideella organisationer. Men vad jag vill understryka är, att när man kräver statliga ingripanden och åtgärder i fråga om aktiebolagen, bör man naturligtvis inte glömma bort den här mycket stora verksamhetsdelen. Där, Lennart Andersson, hör den hemma. Det är inget tvivel om, att om vi diskuterar frågorna om revision, om insyn, om samhällets kontrollmöjligheter osv., så måste vi göra det över hela fältet, och då kan man inte bara säga: Vi är moståndare till en lagstiftning för ideella organisationer. Då skulle Lennart Andersson också kunna säga: Vi är naturligtvis också motståndare till att man över huvud taget undersöker om det förekommer fiffel och oegentligheter inom ideella organisationer. Det tror jag att han aldrig skulle vilja säga. Det är därför jag menar att det här generella ställningstagandet strider litet mot de mycket högljudda krav som man ställer i andra avseenden. Det är det jag velat framhålla, och jag tror att det för samhällsutvecklingen är viktigt att man håller ihop dessa saker. Och då tror jag, fru talman, att man framdeles måste titta över den mycket omfattande ekonomiska verksamhet som ligger på den ideella sidan.

Fru talman! Om man kräver en utredning på ett område, beror det ofta på att man inte i detalj vet hur resultatet skall bli. Joakim Ollén säger med anledning av det faktum att jag tror att en utredning skulle leda fram till att vi i Sverige skulle införa paritetisk representation i företagens ledningsorgan att vi då måste införa ett förvaltningsråd av tysk typ. Detta innebär inte att tanken på paritetisk representation i t.ex. styrelser är död. Det tillhör det som vi får utreda. Jag vet, som sagt, inte om nackdelarna med hälftenrepresentation i styrelse eller annat ledande bolagsorgan är så stora att vi av den anledningen skall avstå från förslaget. Jag vill ha detta utrett. Moderaterna har kritiserat MBL och vill ändra på lagen. Men ni vill knappast ändra lagen i den riktningen att de anställdas inflytande ökar, eller hur? I praktiken handlar det om att man från moderaternas sida vill minska de anställdas inflytande, om än marginellt. Det finns troligen sådana tankar och förslag på moderat håll. Jag har nämligen inte på något annat område sett några förslag från moderaterna om att öka de anställdas inflytande. Vi är nu i den situationen att de flesta svenska löntagare kommer att få se sina reallöner sjunka under de närmaste åren. I det läget ställs det ovanligt höga krav på oss politiker att vi också ser till att inflytandet för de anställda i företagen och på arbetsplatserna ökar. Vi måste försöka komma fram med praktiska förslag — inte bara med förslag som minskar de anställdas inflytande. Om vi säger nej till olika sådana förslag, t.ex. löntagarfonder, och tycker att MBL börjar bli alltför krånglig och byråkratisk, har vi också ett ansvar att försöka komma på andra sätt för att öka de anställdas inflytande. Ett sådant sätt är att närmare undersöka tanken på paritetisk representation i de största företagen.
Fru talman! Allra sist: När nu Bernt Ekinge har citerat sig själv, är det bara att konstatera att citatet är tillräckligt avslöjande. Det behövs inga som helst ytterligare kommentarer.